Herr talman! Herr Knut Johansson i Stockholm riktade i sitt inlägg här från talarstolen ett angrepp mot moderata samlingspartiet och menade att de förslag som vi har framfört i vår partimotion i fråga om byggnadsverksamheten skulle innebära en kraftigt ökad arbetslöshet. Eftersom ett sådant påstående inte bör få stå oemotsagt skall jag, herr talman, be att få börja med att korrigera den uppgiften. Jag vill då först slå fast att den konjunkturbedömning som regeringen har gjort och som finns utsagd i årets finansplan har moderata samlingspartiet i stora delar instämt i. Även vi tror nämligen att vårt land i slutet av det här året kan få en konjunkturuppgång. I december förra året beslutade vi här i riksdagen om sysselsättnings främjande åtgärder, och de åtgärderna skulle ge arbete åt ca 20000 byggnadsarbetare i slutet av år 1972. Därtill kan man lägga de oprioriterade byggena, som nu har kommit i gång och som enligt finansministern kommer att kulminera vid årsskiftet 1972-1973. Det här talar för att man i ett läge där konjunkturen åter börjar att hetta till kommer att ha en alltför expanderande byggnadssektor. Av erfarenhet vet vi att just byggnadssektorn har en förmåga att snabba på inflationsutvecklingen i dylika konjunkturlägen. För att gardera samhället mot att råka in i en besvärlig inflationsutveckling i slutet av 1972 eller eventuellt i början av 1973 — och vi vet vad en sådan kommer att medföra för samhället; vi har ju ganska färska erfarenheter — är vi alltså beredda att temporärt dra ned bostadsbyggandet. Jag vill emellertid betona, herr talman, att om herr Strängs optimistiska konjunkturbedömning, som vi till stora delar har anslutit oss till, inte skulle stämma, utan konjunkturuppsvinget låter vänta på sig, så har vi i vårt förslag redan sagt att i ett sådant läge skall denna neddragning av bostadsbyggnadsprogrammet inte genomföras. Då finns alltså de sysselsättningsmotiv för byggandet som herr Knut Johansson talade om. Vad vi har föreslagit är att vi även för framtiden skall ha en konjunkturanpassad politik också på det här området. Låt mig sedan, herr talman, gå in på vad jag egentligen hade för avsikt att säga i denna remissdebatt. Då måste jag först deklarera att debatten i dag, som till vissa delar har haft en rätt stark ideologisk anstrykning, är mycket glädjande ur rent demokratisk synpunkt. Skall man ha en levande demokrati, krävs det ju att man har en livfull politisk debatt som engagerar inte bara ledamöterna här i riksdagens kammare utan även människorna ute i landet. Vi vet att det inte är så många år sedan det var ett allmänt talesätt i vårt land att ideologierna var döda, att det inte fanns några egentliga principiella politiska motsättningar, att vi riksdagsmän oavsett vilket parti vi tillhörde i stort sett var stöpta i samma form; vi hade visserligen nyanser i uppfattningarna, men debatten var i många stycken, ansågs det, en debatt för debattens egen skull. Vi inom moderata samlingspartiet har ju till årets riksdag velat markera att vi har en ideologisk grundsyn som ligger i botten när det gäller alla våra politiska förslag. Vi har i dag konstaterat att herr statsminister Palme i sitt anförande i stort sett har verifierat den uppfattningen. Han har även uttryckt sin tillfredsställelse med att vi ärligt deklarerat var vi har stått. Jag vill kvittera artigheten med att herr statsministern också här i dag på ett som jag tycker förtjänstfullt sätt har deklarerat var han står såsom företrädare för en socialistisk politik. Jag tar det som ett hälsotecken att man på ömse sidor inte försöker smyga omkring i terrängen och inte visa sin rätta politiska silhuett utan att vi vet var vi har varandra. När man lyssnade till herr Palme fann man att vissa av de meningar med vilka han beskrev den socialistiska politiken var nära nog ordagrant de meningar som är använda i moderata samlingspartiets partimotion för att ideologiskt motivera en konservativ politisk syn. Detta kan verka litet egendomligt. Det tycks vara så att man i stort sett kan sätta olika politiska förtecken framför olika begrepp. Den politiska debatten är nu en gång sådan. Vi har vissa ord som är värdeladdade där, och vi lägger ofta in olika begrepp i dem. Men även om vi i vår vokabulär använder samma uttryck kan vi konstatera att vi menar rätt olika saker. Det finns, som sagt var, stora principiella grundskillnader i fråga om hur vi vill skapa detta samhälle. I ett fall är vi alldeles överens — jag tror att vi båda vill skapa ett bättre samhälle. Men vägarna till det bättre samhället har vi ofta olika meningar om, och målet — det samhälle som vi vill skapa — kan vi också ha olika meningar om.

Man skulle här kunna göra en katalog på detta för hela samhället, område efter område. Av tidsskäl, herr talman, skall jag inte göra det. Jag skall bara ta ett enda exempel. Vi har ju i detta land en urbaniseringsprocess — det har man i alla industriländer. Jag vill dock hävda att urbaniseringsprocessen i vissa avseenden har fått allvarligare följdverkningar i vårt land än vad den har fått i flertalet andra länder på grund av det enkla faktum att vårt land har utomordentligt stor yta och relativt sett liten befolkning. När man haft denna befolkningsström från glesbygderna till de expanderande regionerna har spåren blivit betydligt mer markanta än de blivit på många andra håll. Detta innebär — det har vi alla kunnat konstatera — att stora delar av vårt land redan har så att säga skiftat miljö eller håller på att skifta miljö. Vi håller på att få ett delvis annorlunda land än vi hade för en generation sedan. Att detta är allvarliga problem som måste angripas av samhället är också alla överens om. Därför är man nu i färd med en samhällsplanering, som redan tidigare berörts från denna talarstol. Vi har nu ute i länen blivit färdiga med Länsplan 70, där man regionalt försöker balansera problemen på ett så förnuftigt sätt som möjligt. I slutet av förra året fick vi från civildepartementet ett förslag till en fysisk riksplanering som är, vågar jag säga, mycket värdefullt och intressant. Vad man redan i dag kan konstatera är att den fysiska riksplaneringen onekligen i vissa lägen och på vissa punkter kommer i klar kollisionskurs med den planering som sker ute i länen och det är en synnerligen grannlaga uppgift att göra den avvägning som måste göras mellan regionalt intresse och riksintresse. Nu pågår ju remissarbetet i fråga om den fysiska riksplaneringen — länen och olika myndigheter skall få yttra sig, och avsikten är att redan höstens riksdag skall få ta ställning till dessa problem. Och här vill jag anknyta till frågan om demokratin. Jag skulle vilja hävda att det beslut som riksdagen kommer att fatta om den fysiska riksplaneringen får en sådan betydelse och en sådan politisk vidd att det med all sannolikhet blir det största och viktigaste beslut som vi kommer att fatta under detta årtionde. Det gör att frågan, som jag ser det, inte borde forceras fram. Vi har nästa år, 1973, ett valår, då vi skall gå till val med en gemensam valdag. Det är ju många som anser att den gemensamma valdagen är ett otyg, och jag är själv, måste jag säga, inte vidare förtjust i den. Men nu har vi det en gång så, och i detta läge föreligger alltså en politisk fråga om samhällelig långtidsplanering som har avgörande betydelse såväl för staten som för landstingen och kommunerna. Och är det i någon fråga som det finns ett kommunalt samband så är det just i frågan om den fysiska samhällsplaneringen. Vi talar i många sammanhang om att vi skall ge människorna ökat inflytande och fördjupa demokratin. Det här är en fråga och ett problem som kommer att beröra varenda enskild människa i det här landet. Då ser jag det som naturligt att politikerna vidtar sådana åtgärder att så många människor som möjligt får tillfälle att påverka utformningen av beslutet. Därför skulle jag vilja vädja till regeringen att avstå från att lägga fram förslag om definitivt antagande av den fysiska riksplaneringen till årets riksdag och i stället låta det svenska folket i val vara med och diskutera och påverka den här frågan. Jag vill att man skall ge de politiska partierna tillfälle att på riksnivå, på länsnivå och på kommunal nivå gå fram med riksprogram, länsprogram och kommunala planeringsprogram och sedan låta människorna ta ställning till detta. Gör vi inte på det sättet, låter vi inte vår demokrati fungera så som vi annars i många sammanhang brukar säga att den skall fungera.

Herr talman! Vad som kallas en riksdagsdebatt skall naturligtvis också vara en debatt, dvs. ett utbyte av åsikter. Men vid ett tillfälle under en riksdagssession ges vi ju som ledamöter möjlighet att, i förberedd form, framföra övervägda synpunkter på principiella, politiska frågor och problem som vi känner oss engagerade i. Eftersom vi om en månad kommer att diskutera årets finansplan, är det desto större skäl att i denna allmänpolitiska debatt ägna tid också åt sådana frågor och problem, vilkas räckvidd är något längre än de dagsaktuella frågornas, och därmed förlänga vår tidshorisont, som det numera så fint heter. För politiker, som av naturliga skäl ägnar och måste ägna så mycket tid och arbete åt det konkreta närliggande problem som handgripligt och i dag engagerar människorna, är det — så upplever jag det — av särskilt värde att tänka över deras samband med de långsiktiga händelseförloppen. Herr talman! Det finns och har alltid funnits människor med större klarsyn och fantasi än de flesta, människor som därigenom har kunnat hjälpa andra att ställa in dagsaktuella iakttagelser i ett förlängt tidsperspektiv. Vår generation är i särskilt behov av sådana människor, genom att vetenskap och teknik påverkar den materiella utvecklingen till alltmer ökande snabbhet. Det händer i vår livstid mer av s.k. framsteg snabbare än under den hittills historiskt kända delen av mänsklighetens tillvaro. Vi kommer därför inte att få tid att handla i tid, framtiden kommer att överrumpla oss, om vi inte lär oss att — bl.a. med hjälp av människor med realistiska siargåvor — ständigt överväga de långsiktiga konsekvenserna av de beslut som vi fattar i dag, ständigt lär oss att så förbereda oss på och planera för morgondagen att dess problem inte överrumplar oss. En sådan människa var Elin Wägner. I två böcker, skrivna för 30 år sedan och högeligen läsvärda i dag, Väckarklocka och Fred med jorden, förutsade hon det mesta av vad vi nu, i miljödebattens tecken, för fram som nyförvärvad insikt och visdom.

Herr talman! Allt medan vi snabbt närmar oss tidpunkten för FN:s miljövårdskonferens har debatten om den mänskliga miljön fått ytterligare en ny dimension och en ny inriktning. Av miljökrisens många komponenter har helt naturligt föroreningarna av jord, vatten och luft varit tillräckligt uppenbara och dramatiska för att dra till sig största delen av uppmärksamheten. Och de är allvarliga nog för att ansträngningarna att få bukt med dem får hög prioritet i allt fler länder. Men frågan som ställs allt oftare och mer enträget är, om inte det mesta som vi gjort hittills i ett ganska kortsiktigt perspektiv har inriktats på de uppenbara yttre symtomen på något underliggande långsiktigt och väsentligt problem i det västerländska samhället. Frågan ställs, om uppgiften på litet sikt inte är avsevärt större än att rensa upp floder och sjöar, klara upp problemet engångsglas och i största allmänhet göra samhället renare och mer miljövänligt. Allt fler ansvariga vetenskapsmän i allt fler tekniskt och materiellt högtstående länder erinrar oss om att det verkliga grundproblemet består i det sätt på vilket vi i en tid av exceptionellt snabb befolkningsökning handskas med och hushållar med jordens resurser — livsmedel, mineraler, energitillgångar — och hur länge de därigenom kan komma att räcka. Debatten om detta, som har pågått mellan vetenskapsmän och politiker på det internationella planet sedan länge, har som bekant också nått vårt land. Under de senaste veckorna har den förts offentligt, på möten, i press och i radio, och visat sig engagera människor på ett glädjande sätt. Problemet står som ett av huvudämnena på dagordningen för den FN-konferens som samlas här i Stockholm, bl.a. i detta hus, om fyra månader. Därmed är, det måste man utgå från, problemet också tillförsäkrat en plats i det internationella miljövårdssamarbete som Stockholmskonferensen betyder starten för. Detta markerar vikten av att opinionsbildare och beslutsfattare — och riksdagens ledamöter måste väl räknas dit — grundligt sätter sig in i på vad sätt och i vilken utsträckning problemet om naturresursernas bestånd är giltigt och aktuellt också i vårt land. Om det är relevant också för oss, måste det naturligtvis — ju snabbare desto bättre — påverka vårt politiska handlande, vår politiska målsättning och våra värderingar. Vad det är fråga om är helt enkelt grundvalen för det rika, industrialiserade konsumtionssamhället och dess livsföring.

År 1971 kom deras rapport, efter gruppens ordförande kallad Brooksrapporten. Åtskilliga av dess tankegångar är i hög grad aktuella för den politiska debatten här hemma. Brooksgruppen erinrar om en erfarenhet som de expanderande högindustrialiserade marknadsekonomierna har gemensamt — och som endast ytligt sett är en paradox — nämligen att den ekonomiska tillväxtprocessen mångdubblar upplevda behov snabbare än den frambringar de ökade resurser som krävs för att tillfredsställa dem. Denna erfarenhet kan kopplas samman med ett annat av dess påpekanden: att den pågående miljöförstöringen och den nuvarande bristen på jämvikt i vårt ekosystem inte är tillfälligheter utan följdriktiga led i den typ av samhällsutveckling som förekommer i OECD-länderna. Och slutsatsen måste bli, för oss som för andra länder i vår civilisationskrets, att den roll som tekniken pålagts och den inriktning som den har givits ständigt, i varje ögonblick, måste ifrågasättas. Men inte bara det. De värderingar — mänskliga, sociala, kulturella — som bildar grunden för våra politiska beslut måste ständigt granskas utifrån behovet av ständig radikal förnyelse men med en fast grund i ett oavvisligt krav: att vår samhälleliga aktivitet, nationellt och internationellt, skall gagna människan.

Nästa fråga: De kunskaper och den erfarenhet som vi har i dag om vår miljösituation, leder inte de till en omprövning av den sociala och ekonomiska utveckling som har skapat våra nuvarande högteknologiska samhällen? Männen bakom Brooksrapporten utgår ifrån att kunskaper grundade på vetenskaplig forskning och tekniskt kunnande inte kan ge mer än en ofullständig del av det vetande som vi behöver för politiska beslut rörande våra samhällens framtid och den fortsatta inriktningen av utvecklingen. Sådana beslut, säger man, kan inte fattas utan att de som berörs av dem, nämligen medborgarna själva, får tillfälle att aktivt delta i hela processen fram till besluten. Forskningens och forskningspolitikens uppgift och betydelse ligger i att klargöra det ömsesidiga sambandet och beroendet mellan målsättningar på skilda samhällsområden, att redovisa följderna av olika slag av beslut och att ge råd om olika alternativa färdriktningar. Men det är värderingarna hos medborgarna och deras ombud, politikerna, som avgör målet. Och här behöver vi återigen kunskap från forskarna som vägledning för våra beslut. För vad de hävdar vara satt i fråga nu genom den kurs som vår typ av civilisation följt hittills är människans överlevande. Herr talman! Vad jag sade i remissdebatten vid 1971 års riksdag, för ett år sedan, i fråga om den miljö som vi alla till hundra procent är beroende av för våra livsbetingelser: Klockan är fem minuter i tolv — det kan med dagens språkbruk kallas domedagspredikan, och sådana är ju inte populära. Men de ärliga djuplodandena av en världselit vetenskapsmän bestyrker sådana uttalanden. Och jag har redovisat några tankegångar ur denna internationella rapport om forskningens framtida inriktning i OECD-länderna därför att de är tillämpliga på vårt land, våra nuvarande och framtida problem men också på våra möjligheter att komma till rätta med dem, om vi börjar i tid. Jag tror att sådana tankegångar är av fundamental betydelse för vår samhällsdebatt, inte minst därför att de belyser väsentliga problem som är gemensamma för hela vår kulturkrets. Och i praktiskt taget alla dess länder pågår nu samma debatt.

Man behöver inte längre vara en Cassandraliknande domedagsprofet i uppgiften att visa på alternativ till den kurs som vi i de västerländska samhällena följer för närvarande. Det finns positiva, realistiska och konstruktiva alternativ. Att bryta en kvantitativ ökningslinje behöver inte betyda att erbjuda kvalitativt sämre mänskliga levnadsvillkor. Allt beror på hur man värderar kvantitet och kvalitet. Herr talman! Vad det är fråga om i dag är inte om domedagsprofeterna har rätt eller fel. Det är i dag fråga om för det första att allt fler skaffar sig en realistisk blick på framtiden, dess faror men också dess möjligheter, och för det andra att vi som politiker mobiliserar den politiska viljan att styra utvecklingen i riktning mot det slag av samhälle som kan ge förutsättningar för ett hyggligt mänskligt liv också i kommande generationer. Uppgiften är allmänmänsklig och därmed internationell. Den kan inte lösas genom enstaka, improviserade och separata åtgärder på nationellt plan utan endast genom en samlad och övervägd aktionsplan, som naturligtvis bara kan genomföras steg för steg och som måste vara av internationell karaktär. Förenta Nationerna är där den enda tänkbara organisatoriska ramen.

Och det är ett faktum, en förödmjukande paradox, herr talman, att den västliga världen hittills har exporterat välståndets sjukdomar men inte välståndet självt till de fattiga länderna. Hösten 1971 — för några månader sedan — arrangerades i Lima det andra ministermötet med den s.k. 77-gruppen, dvs. u-länderna. Man antog där en principdeklaration och en detaljerad handlingsplan för utvecklingsarbete och internationellt samarbete inför den tredje UNCTAD-konferensen om ett par månader. 77-gruppen erinrar om att under den korta tiden sedan det första ministermötet i Alger 1967 har världen upplevt häpnadsväckande framsteg tekniskt, ekonomiskt och socialt. Därför utgör den bestående och förvärrade underutvecklingen i de fattiga länderna en allt allvarligare uppfordran till världssamfundet. De förhoppningar som kom till uttryck i Algerdeklarationen för fyra år sedan har inte uppfyllts. Det internationella samarbetet för utveckling har minskat och försvagats i stället för att byggas ut och förstärkas, och klyftan mellan världens rika och fattiga fortsätter att vidgas. När man nu återkommer med fakta, siffror, argument och förslag, sker det — sägs det i deklarationen — i förväntan att de rika länderna i eget intresse skall mobilisera en starkare politisk vilja för att vända utvecklingen — i eget intresse, därför att fortsatta framsteg för alla folk är beroende av att de fattiga folkens levnadsstandard förbättras. I världen av i dag är fortsatt samlevnad mellan rikedom och fattigdom inte längre möjlig. Så långt, för denna gång, Limadeklarationen, som det blir anledning att återkomma till i debatter senare under våren. Herr talman! Det är väl egentligen onödigt att säga, att också Sverige för sin politiska och ekonomiska framtid är beroende av vad som sker av utveckling och standardhöjning i u-landsvärlden, nu och i fortsättningen. Vi har därför i Förenta nationerna från svensk sida utan reservationer förpliktat oss politiskt och moraliskt till att 1975 i faktiska utbetalningar överföra 0,7 procent av vår bruttonationalprodukt till u-länderna i form av bistånd. Utbyggnaden av våra biståndsanslag fram till det målet, som nära överensstämmer med riksdagens principbeslut för fyra år sedan att budgetåret 1974 73. Jag tillät mig att för ett år sedan säga, att biståndsanslagen förlorat det sista inslaget av restpostkaraktär genom vår aktiva medverkan till FN-beslutet hösten 1970. Situationen är självfallet oförändrad i dag. I en kombination av upplyst egetintresse och moraliskt ansvar — och moral är och förblir en betydelsefull politisk drivkraft — skall måluppfyllelsen fullföljas. Och det ligger ett stort ansvar på oss som ledamöter av riksdagen och därmed som representanter för det officiella Sverige att bidraga till att skapa en allt aktivare och alltmer ansvarig opinion som stöd för detta.

Herr talman! Prisstegringarna har varit synnerligen betungande för människor med låga inkomster. Bördan blir inte lättare genom att på varje krona i prisstegring läggs 17,5 öre i mervärdeskatt. Detta är den reella situationen för löntagarna just nu. Genom höjningen av mervärdeskatten vid årsskiftet 1970-1971 och de otaliga undantagen från prisstoppet har priserna kraftigt stigit, framför allt på livsmedel. Upphävandet av prisstoppet vid årsskiftet 1971—1972 ledde till omedelbara prisstegringar, som redan har tagit en väsentlig andel av de 4 procent som finansministern räknar med för hela året. Det är sålunda tydligt att prisstegringarna kraftigt kommer att inverka på levnadsstandarden i negativ riktning, om inte effektiva åtgärder vidtas. Det var inte upphävandet av prisstoppet, utan en skärpning av detta, som regeringen borde ha tillgripit för att komma till rätta med den ogynnsamma prisutvecklingen. Vänsterpartiet kommunisterna kräver ett återinförande av prisstoppet och en effektiv tillämpning av detta. När det gäller skattepolitiken är det uppenbart att de indirekta skatterna får allt större andel av statens skatteinkomster. Detta innebär en ökad beskattning av konsumtionen, och för en sådan skattepolitik bär regeringen och de borgerliga partierna gemensamt ansvaret. Kommunisterna är motståndare till denna politik. En beskattning av de dagliga livsförnödenheterna framstår som orimlig, och följderna av en sådan beskattningsform framträder särskilt tydligt när också prisstegringar, orsakade av olika andra omständigheter, beläggs med mervärdeskatt. Det blir då börda på börda för konsumenterna. Det verkligt betydelsefulla greppet för att underlätta för lågavlönade, barnfamiljer och pensionärer, vilka får använda en stor del av inkomsten till livsförnödenheter, vore att avskaffa mervärdeskatten på livsmedel, något som vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit. Genom motsvarande höjning av skatten för mera bärkraftiga grupper såsom bolag, stora förmögenhetsägare och liknande uppnår man dessutom större rättvisa i beskattningen. Detta krav har också fått stor anslutning bland allmänheten, vilket kom till uttryck i form av namnunderskrifter under förra året. Att åberopa administrativa svårigheter mot ett slopande av momsen på livsmedel är inte särskilt övertygande. Andra länder tillämpar differentierad beskattning. Undantag från mervärdeskatten tillämpas redan, och det är väl inte svårare att befria från skatt än att ta ut den! Påståendena, som brukar förekomma, att ett slopande av livsmedelsmoms skulle gynna dem som genom höga inkomster inte behöver någon lättnad, är naturligtvis politiskt nonsens. Logiken skulle annars bjuda att man höjde livsmedelsmomsen. Det är nämligen obestridligt att skatten på mat känns hårdast för lågavlönade, barnfamiljer, pensionärer och andra som måste använda större delen av inkomsten till nödvändiga livsmedel. Det är naturligtvis också dessa grupper som får den största nyttan av slopad livsmedelsmoms. Det har beräknats att borttagandet av mervärdeskatt på livsmedel skulle motsvara 4,3 miljarder kronor. Den ökning av beloppet från förra året, då finansutskottet beräknade det till 3,5 miljarder, understryker att inflation och prisstegringar leder till ökade pålagor i form av höjd mervärdeskatt. Det förslag till skärpt beskattning på andra områden som vi framställt skulle svara mot 2,5 miljarder kronor. Därtill kommer möjligheterna till besparingar. Vi finner det exempelvis inte motiverat med statliga bidrag på 50 miljoner kronor till företagens lagerökning. Det är också betecknande att den verkligt penningslukande apparaten, nämligen militärapparaten, går mest helskinnad genom prutningarna. Den officiella siffran på nära 7 miljarder kronor för budgetåret 1972/73 ger försvarsdepartementet tredje platsen i fråga om utgifternas storlek. De verkliga militärutgifterna är avsevärt större, eftersom vissa utgifter återfinns på andra budgetposter. Jag skall i detta sammanhang endast beröra den ekonomiska aspekten av militärfrågan. Vi menar att det också ur den synvinkeln är motiverat med en kraftig nedskärning av militärkostnaderna, och vi har därför krävt att minst 2 miljarder prutas under budgetåret 1972/73. Detta är möjligt med en omläggning till ett folkförsvar i stället för en stormaktskopia. Jag vill gärna anföra ett par synpunkter på en invändning, som ofta reses mot tanken på en nedrustning, nämligen att en sådan skulle leda till arbetslöshet. Den frågeställningen är särskilt aktuell i industrier med militär produktion och på orter där dessa industrier är förlagda. Man har en stark känsla av att militära och även politiska kretsar vill använda arbetslöshetshotet som en utpressning för att få fortsätta den militära miljardrullningen. I själva verket skulle en nedrustning frigöra mycket betydande resurser, som i dag är bundna vid militär produktion, för civila ändamål. Därmed uppnås inte enbart en omedelbar besparing, utan också resurser för samhällsnyttig produktion. Men sanningen är den, att det inte finns något som helst utarbetat program för en sådan övergång till civil produktion. Det är hög tid att utarbeta ett sådant, och vpk kräver ett sådant program. En nedskärning av militärutgifterna får inte innebära arbetslöshet för de anställda, utan den skall medföra övergång till en mera nyttig produktion. Det går inte att komma förbi det faktum att Sverige lägger ner osedvanligt stora belopp på den militära upprustningen. Militärutgifterna har ökat med mer än 1,5 ggr — penningvärdeförsämringen oräknad — sedan början av 1960-talet. Försvarskostnaderna per capita är flera gånger högre i Sverige än i någon av övriga neutrala stater i Europa. Varje resonemang om statsfinanser och skatter som förbiser den enorma satsningen på militärapparaten måste leda fel. Här lägges ner miljardbelopp på en icke produktiv verksamhet. Det måste få starka återverkningar på samhällsekonomin. Årets statsverksbudget kännetecknas av reformstopp — inte därför att det saknas områden, på vilka man kan reformera, utan därför att regeringen anser det som en huvuduppgift att satsa på det privata näringslivet. Jag vill beröra en av de många reformer som bör ha hög angelägenhetsgrad, nämligen sänkning av pensionsåldern. Den ökade förslitningen av människorna i arbetslivet är allmänt känd. Likväl gäller fortfarande pensionsåldern 67 år för just dem som har de hårdaste jobben. Vi menar att det nu är dags att sänka pensionsåldern till 65 år. I det socialdemokratiska valmanifestet — Kramforsmanifestet — hette det bl.a.: ”Vi vill pröva såväl frågan om en allmän sänkning av pensionsåldern som frågan om en mera rörlig pensionsålder.” Det är hög tid att nu företa den prövningen. Den är också möjlig att företa vid årets riksdag, eftersom vänsterpartiet kommunisterna väckt motioner i denna riktning. Kommunalskatterna är en annan tung börda för låginkomsttagarna. Medelutdebiteringen har ökat från 14:63 år 1960 till 23:78 i år, och denna utveckling har skett jämsides med att viktiga uppgifter fått förbli olösta i kommunerna, med bl.a. fortsatt brist på barntillsyn, otillräckliga bostadstillägg och liknande som följd. Som resultat av förra årets riksdagsbeslut har en utredning tillsatts — visserligen av finansministern reducerad till en kommitté. Denna har dock fått direktiv, som mindre handlar om att ändra kostnadsfördelningen och mera gäller hur den kommunala expansionen skall stoppas. Där finns också inslag med ökad avgiftsfinansiering av kommunala tjänster. Man löser inte barntillsynen med att höja avgifterna vid barnstugorna. Det är rimligare att staten övertar personalkostnaderna vid barnstugorna för att en nödvändig utbyggnad skall kunna ske utan höjning av kommunalskatterna. Herr talman! Slopande av mervärdeskatten på livsmedel och sänkning av pensionsåldern är de mest kostnadskrävande förslag vänsterpartiet kommunisterna väckt vid årets riksdag. Genom en samtidig omfördelning av skattebördan, så att de mera bärkraftiga i samhället får påta sig större andel, genom att pruta ner bidragen till privatkapitalet och genom en kraftig sänkning av militärutgifterna skulle dessa åtgärder vara möjliga. Men vi menar också att en ökad upplåning är fullt motiverad med hänsyn till det rådande sysselsättningsläget. Vad det gäller är valet mellan fortsatt beskattning av de dagliga livsförnödenheterna eller hårdare beskattning av bolagsvinster, kapital och höga inkomster. Vi väljer att befria det dagliga brödet från skatt! Valet gäller att genomföra en sänkning av pensionsåldern framför att fortsätta miljardrullningen till militärapparaten. Vi väljer att ge de människor som slitit ut sig i ett allt hårdare arbetsliv en lägre pensionsålder!

Herr talman! Denna debatt, såväl som andra större debatter här i riksdagen, kommer givetvis att förlöpa så, att oppositionen gör sig all möda att förklara hur fel regeringen handlat och hur fel den planerat, medan regeringen som vanligt söker bevisa att den har haft rätt i nästan allting. Men även om man efter klassiskt mönster skulle fråga vad som är sanning så finns det ingen som kan svara direkt på detta eftersom politiska skeenden går ganska långsamt. Det blir utvecklingen och i viss mån väljarna som ger svaret. Alltför många faktorer spelar in för att man skall kunna analysera ett händelseförlopp. I politiska sammanhang tar det också lång tid innan resultatet av ett beslut kan klarläggas. För tio år sedan lämnade centerpartiet in en motion om miljöpolitiken. Den bekämpades intensivt av socialdemokratin och den avslogs, men i år, tio år senare, är alla partier inklusive det socialdemokratiska eniga om miljöpolitikens oerhörda betydelse. Inte minst det socialdemokratiska partiets ledare, statsministern, har nu understrukit hur viktigt det är med miljöpolitik. Det har varit på samma sätt, för att nämna ett annat exempel, inom lokaliseringspolitiken: först motstånd från regeringspartiet och sedan en någorlunda helhjärtad uppslutning kring centeridéerna på detta område. Jag skall inte ta flera exempel på viktiga politiska frågor där utvecklingen klart visat vem som hade rätt. Det bör ges ett erkännande också åt socialdemokratin. Den har ägnat om inte helhjärtat så dock avsevärt intresse åt fördelningspolitiken. När jag inte helt vill erkänna socialdemokraternas ansträngningar på detta område är det därför att man t.ex. i fråga om pensioner, arbetslöshetsförsäkringar o. d. inte strävat efter större jämlikhet. Vad vi framför allt saknat hos regeringspartiet är konstruktiva och produktionsfrämjande förslag för näringslivet. Det finns kanske, i synnerhet hos yngre socialdemokrater, en del reminiscenser från den gamla socialistiska tiden, vars väg i Sverige kantas av misslyckade företag såsom Kvarntorp, Durox, Kalmar verkstad, statens skogar m.m. Man trodde väl att det var kommunisterna, som ju är 50 år efter sin tid, som var ensamma om att fortfarande tro på den mossiga socialismen, men det är förvånande att man finner att en del yngre socialdemokrater och även statsministern tror på sådana ting. När statsministern tar upp socialismen säger han att det är en väg till frihet och talar om en hel rad av humanitära åtgärder, som andra partier delvis tagit initiativ till eller som genomförts i enighet. Däremot talar han inte om det signifikativa för socialismen, dvs. statsägandet, maktkoncentrationen och de centrala besluten. Det var det som var den egentliga idén i socialismen och inte de humanitära besluten, som statsministern tog upp i dag. Jag skall emellertid inte ta upp tiden med att tala om gamla förlegade ideologier som världen runt visat sin oduglighet. I Amerika brukar man ibland se skyltar med texten ”Antikviteter, gamla och nya”, och jag förmodar att kommunisterna kommer att fortsätta att damma av sina gamla argument och presentera både gamla och nya antikviteter i fråga om socialismen. En av de saker som debatterats i dag och en av de mest oroande och näraliggande faktorerna för att man skall kunna skapa ett produktionskraftigt näringsliv är givetvis våra relationer till EEC-länderna. Med varje ny medlem i EEC som befinner sig inom Sveriges intressesfär blir det alltmer betydelsefullt att vi kan ha största möjliga handelsutbyte och vetenskapliga utbyte med EEC-länderna. Centern har aldrig förordat något medlemskap för vårt land i EEC. Vi vill bevara neutraliteten, och vi anser inte den är förenlig med medlemskap, men detta hindrar inte att vi måste sträva efter så nära och varaktigt samarbete med EEC som möjligt. Om detta kan ske i form av ett frihandelsavtal, en tullunion eller på annat sätt är inte det mest betydelsefulla, utan det är innehållet i ett sådant avtal. Vi vet ännu inte vad det kommer att bli, men att vi måste sträva efter ett utvidgat samarbete på de ekonomiska och vetenskapliga fälten torde vara helt klart. EEC i sin slutliga utformning kommer att bli föremål för 73 procent av den svenska handeln, och det är självfallet att om vi skall mötas av tullmurar, restriktioner och över huvud taget obenägenhet att driva handel och vetenskapligt utbyte med oss, så kommer det att resultera i sänkt levnadsstandard i vårt land. EEC blir nu det största handelsblocket i världen, representerande 41 procent av världens export och import. USA :s andel av världshandeln är 15 procent och Sovjetunionens 4 procent. Inom EEC kommer att finnas 260 miljoner invånare, medan det i Sovjetunionen finns 245 miljoner och i USA 205 miljoner. Värdet av alla varor och tjänster som produceras och presteras blir 637 miljarder dollar. Man må ha vilka sympatier och antipatier mot länder inom EEC-blocket som helst, men vi kommer inte ifrån att Sverige är i största behov av att föra en livlig handel och ett livligt vetenskapligt utbyte med dessa länder. Det betyder ingalunda att vårt land skall acceptera vilka villkor som helst, men det är oerhört betydelsefullt att vi kan få ett nära och varaktigt samarbete med EEC-länderna. Förutsättningen — det har jag sagt tidigare och understryker igen — för varje form av EEC-samarbete är att vi kan föra en fast neutralitetspolitik. Det är givetvis också önskvärt att vi kan behålla vårt samarbete med Norge och Danmark, sedan de blivit medlemmar av EEC. Det finns tre sektorer som kan tänkas som alternativ till EEC-handeln, men det ger inga förhoppningar om ett större handelsutbyte. Med USA och Canada har vi en handel som sammanlagt rör sig om 8—9 procent av hela det svenska handelsutbytet. Jag tror att denna handel kan öka, i synnerhet med Canada, men den representerar dock en liten del jämfört med EEC-området. Den svenska handeln med hela Östeuropa represen terar inte mer än 5 procent, och eftersom flertalet av dessa länder har politiska system — kommunistiska — som inte kan hävda sig i världskonkurrensen är det inte mycket hopp om att få en större handel med dessa länder, även om vi önskar det. Det har varit en ökning i handeln med östblocket, och det önskar vi på allt sätt. Det är i varje fall inte min uppfattning att vi på något sätt skall hindra den handeln. Tyvärr har den inte gjort några större framsteg. Under de senaste tio åren har den ökat från 4 till 5 procent. Det är ju bra, men 5 procent är en ytterst liten del av den svenska handeln. Därför är det inte mycket till alternativ. Vad slutligen gäller u-länderna så är handeln med dessa 10 procent, och det önskar vi på allt sätt öka. Tyvärr är det dock så, att handeln med dessa blir något ensidig genom att dessa länder mest har att sälja råvaror, sydfrukter o. d., medan vi förser dem med i många fall högutvecklade industriprodukter. Det är inte så lätt att utveckla den handeln heller. Jag skall inte ytterligare beröra EEC-frågan nu dels därför att förhandlingarna inte är slutförda, dels därför att vi får en handelsoch utrikespolitisk debatt den 23 mars, då vi kan debattera denna fråga ytterligare. När det gäller att främja produktionen inom vårt eget land har regeringen lyckats ganska dåligt. Hur skall det bli möjligt att ge vårt folk en högre levnadsstandard, när bruttonationalprodukten förra året inte steg med mer än ungefär en halv procent? Jag är fullt medveten om att bruttonationalprodukten inte betyder allt — det är så många andra faktorer som spelar in — men eftersom regeringens politik inte lett till några större framsteg på andra områden så är det allvarligt när bruttonationalprodukten praktiskt taget står stilla. Det är självfallet att hela 1960-talets felplanerade politik får sina obehagliga konsekvenser för vårt folk. Ser man inte till att själva förutsättningen för vårt välstånd, dvs. produktionsresurserna, blir bättre så kan man heller inte hoppas mycket för framtiden. De svaga industriinvesteringarna under de senaste tio åren — vi har påtalat det många gånger — resulterar givetvis i sämre produktionsbetingelser. Nu har finansministern sökt förbättra situationen för sig själv genom att slå samman tre år och förklarar att under denna tid ökade industriinvesteringarna med 20 procent. Det var under en tid då finansministern hoppades på en ökning under ett enda år med 15 procent. Det är alltså inte något lysande resultat det heller. Att man sedan under hela 1960-talet inte lyckades få högre ökning än sammanlagt 15 procent talade finansministern inte om. När finansplanen talar om en annan viktig sida, nämligen kreditmarknaden och det upplåningsbehov som beräknas uppstå på 3,3 miljarder, säger man att ett större upplåningsbehov för budgetåret 1972/73 skulle ställa stora krav på skärpning av kreditpolitiken och därmed skulle kunna leda till betydande svårigheter för finansieringen av t.ex. exportindustrins investeringar och bostadsbyggandet. Ja, det tycker jag är en klok tanke. Om staten tar i anspråk en stor del av lånemarknaden blir det givetvis mindre över till näringslivet. Under 1960-talet steg statsskulden från 21 miljarder 772 miljoner den 31 december 1959 till 32 miljarder 943 miljoner den 31 december 1969. Det är självfallet att detta stora ianspråktagande av kreditmarknaden från statens sida inkräktade mycket starkt på näringslivets möjligheter att få krediter. Det är mycket betydelsefullt att man skapar ett ekonomiskt klimat som inger förtroende. Finns det hos näringslivet en ständig oro för vad som kommer att hända, så hämmar detta investeringsbenägenheten. En del ovederhäftiga attacker mot näringslivet borde bemötas mera bestämt från regeringens sida. En ganska betungande uppgift, i synnerhet för de små och medelstora företagen, är den uppbördsuppgift som regeringen alltmer ålägger dem. Jag har alltid ansett att arbetaren är sin lön värd och att arbetarna givetvis tjänar in både ATP-avgifterna, löneskatten och sociala avgifter o. d. Teoretiskt kan man ju säga att arbetsgivaren kan betala både skatten, hyran och en massa andra utgifter när man ändå vet att det i realiteten är arbetarens pengar han betalar med. Fördelningen här är fiktiv — det tas ju ändå ur produktionen. Jag undrar om ett sådant system är så tillfredsställande för arbetaren och för arbetsgivaren. I synnerhet de små företagen har mycket arbete och besvär med den uppbörd som de åläggs att utföra. Sedan har vi den envisa koncentrationen till vissa tätorter som kan bli mycket oläglig för småindustrin. I mitt eget län finns det enligt uppgifter 400 tomma lägenheter i Jönköpings stad, medan man i expanderande småindustribygder har väldiga svårigheter därför att man inte kan få bostäder till de människor som man skulle kunna sysselsätta inom sina industrier, Som ett sista avsnitt i mitt tal vill jag säga några ord om en gren av vårt näringsliv som numera inte är så stor men som jag tycker bör beaktas. Det är det svenska jordbruket. Det är nu fem år sedan beslutet fattades om riktlinjerna för vårt jordbruk. Det väsentliga i detta beslut var givetvis hur stor produktionsvolymen skulle vara, I det fallet dikterade socialdemokraterna beslutet, och jag är inte säker på att man då riktigt insåg vad konsekvenserna skulle bli. I Jönköpings län, som var det värst utsatta, skulle 66 procent av brukningsdelarna försvinna. Även i ett sådant jordbrukslän som Malmöhus skulle 16 procent bort. Under de senaste 20 åren har antalet brukningsenheter minskat med mer än 50 000, och enligt lantbruksstyrelsens bedömningar kommer antalet under det närmaste decenniet att minska med 8000-10 000 per år. Det är denna fortgående bortrationalisering som väcker farhågor hos många — inte minst hos städernas folk. Den totala mjölkproduktionen minskade t.ex. från 4,6 miljarder kg 1951 till 2,9 miljarder 1970. Detta kan vara anledning att tänka på efter debatten mellan herr Fälldin och herr Palme. Med en minskning med nästan ner till hälften av mjölkmängden tror jag inte det är så klokt att behålla lika många mejerier som tidigare. Men det framgick väl av debatten att herr Fälldin har mera kunskap i sitt lillfinger än herr Palme har under sin nattmössa när det gäller jordbruket. Därför var inte den debatten av så stort värde. Vi fick upplysningar som var tämligen dåligt bestyrkta från statsministerns sida. Inte minst oroas människorna för hur det svenska kulturlandskapet skall se ut när alla dessa brukningsdelar försvunnit. En arbetsgrupp inom naturvårdsverket har i sitt betänkande ”Landskapsvård i odlingsbygder” klart dokumenterat det öppna jordbrukslandskapets betydelse som närmiljö till tätorterna, och man har också konstaterat att jordbruksdrift är det billigaste och effektivaste medlet att behålla landskapet öppet och attraktivt. Intresset för det svenska jordbruket har säkerligen starkt samband med frågan om den framtida miljöpolitiken som alla talar så varmt för nu. God miljö är inte endast en fråga om friskt vatten, ren luft och bullerfrihet, det är också en fråga om tillgång till natur som kan ge människan en eftersträvansvärd omgivning att vistas i. Vår strävan att få en högre levnadsstandard — det vill jag sluta med, herr talman — i form av mera produkter och kortare arbetstid bör gå parallellt med arbetet för en god miljö. I det fallet spelar det svenska jordbruket en mycket stor roll.

Herr talman! För några veckor sedan visades i TV 2 en italiensk film med titeln ”Sverige — himmel eller helvete?” Närmast är den väl att betrakta som en nidbild av vårt land och folk, även om åtskilligt i den kan sägas ha en reell bakgrund, I varje fall borde den ha gett varje svensk tittare en allvarlig tankeställare. Sverige har inte heller tidigare haft något vidare gott renommé i utlandet i moraliskt avseende. Och denna film var väl avsedd att ge oss ytterligare en spark härvidlag. Signor Scattini och hans fotograf for hem till Italien och klippte ihop de svenska bilderna — mycket naket och åtskillig nyfascistisk propaganda. Tråkigt nog ser det ut som om utrikesdepartementet genom sin presschefs rekommendationsbrev gett fritt fram för hela denna inspelning. ”Vi blev lurade, fast vi får tåla kritiken”, säger man från UD. Det skulle onekligen vara av intresse att få höra utrikesminister Wickman kommentera ett sådant uttalande! Inköpschefen på TV 2 säger helt frankt: ”Det är en vidrig film.” Nu fick vi i alla fall än en gång se, hur Sverigereklam i utlandet i sämsta fall kan se ut. Bortsett från filmen — hur förljugen och vilseledande den än kan vara — har dagens Sverige fått ytterligare belysning, inte minst över det moraliska området. Och frågorna inställer sig: Vart bär det hän? Hur långt skall lössläpptheten få gå? Många gånger och från olika håll har vi i riksdagen understrukit det stora ansvar som massmedia — enkannerligen radio och TV — har i dessa avseenden. Vad skall inträffa för att de ledande inom massmediaområdet skall inse detta? Eller är man där helt immun mot protester och namnlistor? ”Ställ in TV:n i garderoben! ” manar en aktionsgrupp. När t.o.m., barnprogrammen vimlar av svordomar och fula ord, då tycker många att det har gått för långt. Samtidigt vägrar kanalcheferna att sända t.ex. kristet betonade barnprogram, vilket begärts från många håll. Man kan nog säga att vi under det senaste decenniet upplevt ett jordskred i fråga om vad som är lämpligt att framställas offentligt i massmedia och på diverse showscener. Det är fritt fram för svordomar, sex och vulgära inslag i vårt s.k. offentliga kulturliv. Och man undrar hur långt lössläpptheten skall gå. När skall den andliga miljön i vårt offentliga liv ses över och förbättras, så som nu — så berättigat — sker med miljön i naturen och runt omkring oss? Våra makthavare har vid flera tillfällen efter ungdomsdemonstrationer med ockupation av mer eller mindre offentliga byggnader, användande av våld etc. tagit emot representanter för demonstranterna och med positivt intresse lyssnat till deras önskemål. Det kan säkert många gånger vara rätt väg. Men borde man inte i jämlikhetens intresse också lyssna till de ofta långt flera och större fast mindre högljudda och mindre obstinata grupper som låter sin mening komma till synes i nyss berörda frågor? Jag kan som ett enda exempel nämna namninsamlingen för några år sedan till förmån för ökad kristendomsundervisning i skolan. Den samlade mer än två miljoner vuxna svenskars namnunderskrifter. I dagens läge bekymrar oss alldeles särskilt ungdomsbrottsligheten och alkoholoch narkotikamissbruket bland ungdom. I en doktorsavhandling vid Stockholms universitet redovisades nyligen att 96 procent av pojkarna i en årskurs 9 i Örebro hade begått lagbrott. Avhandlingen konstaterar att de pojkar som haft svårast att bättra sig hade erfarenheter från hemmet och skolan som gjorde att de kände sig utstötta och främmande i samhället. I en veckotidning berättades nyligen, som bevis för att brott bland ungdom i välfärdssamhällets Sverige blir allt vanligare och brottslingarna allt yngre, att en nioårig flicka i ett ligistgäng i en Stockholmsförort länge stulit sitt och gängets dagliga cigarrettpaket i ett varuhus. Vid en undersökning som skolöverstyrelsen nyligen företog i en storstadsregion visade det sig att var tredje pojke och var fjärde flicka i årskurs 9 hade använt narkotika. 10 procent av pojkarna i samma årskurs uppgav att de fortfarande använde narkotika. För flickorna var siffran 7 procent. Av 7 000 tillfrågade elever i årskurserna 6—9 över hela landet säger i SÖ:s undersökning 2 procent att de använder narkotika. Naturligtvis måste dessa liksom andra siffror tolkas försiktigt. Men brottstendensen och bruket av droger och alkohol i en stor del av ungdomslägren kan tyvärr inte bortförklaras. Lärare och skolmyndigheter, inte bara i storstäderna utan också i mindre och medelstora städer och kommuner, beklagar sig över skolleda, skolk, småsnatterier och aggressivitet bland eleverna. Men hemmen då? Ja, i många fall står föräldrarna maktlösa och ber skolan om hjälp. Hemmens minskade auktoritet har givetvis haft stora verkningar. Är skolan på väg att mista sin auktoritet, då står också mycket stora värden på spel. Än en gång måste här strykas under massmedias stora ansvar. Producenter och programledare måste besinna den påverkan som går direkt in i hemmen. Det duger inte att bara tala om avstängningsknappen, vars konstruktion så få tycks förstå sig på. Även om ungdomars ökade missbruk av alkohol — i flesta fall mellanöl — och knark inte ensamt kan ges skulden till skolskolk och kriminalitet, så har det säkert en stor del av skulden. Det ligger mycket av sanning i den ledare i Dagens Nyheter om ungdomarna och drogerna som häromdagen slog fast följande: ”Den egentliga moraliska frågan är — — — om och i så fall vilka inskränkningar i sin egen alkoholfrihet — — — som de vuxna vill acceptera — — —.” Ja, de vuxnas exempel och föredöme betyder säkerligen mycket för de unga. I ett föredrag om ”Skola och folkrörelser i samverkan” som skolöverstyrelsens generaldirektör Jonas Orring nyligen höll sade han bl.a.: ”Vårt förhållande till alkohol och narkotika är också en fråga om den livsstil som växer fram i hem och folkrörelser. Vi måste lita till folkrörelsernas opinionsbildande förmåga — — —.” Så långt Orring. I åtskilliga motioner till årets riksdag — såväl partimotioner som enskilda — har understrukits inte minst de ideella och kristna folkrörelsernas omfattande verksamhet just bland ungdom. Dessa behöver ökade resurser för sin verksamhet, vilket också starkt framhållits i åtskilliga av motionerna. Jag hoppas att utskottsbehandlingen skall bejaka dessa äskanden. Att dessa tankar, som här klätts i ord, bor hos stora grupper av vårt folk — inte minst bland ”gräsrötterna” — i organisationer och församlingar, kyrkliga och icke kyrkliga, har jag fått bevis för i de många brev som nått mig, särskilt under senare år. De ansvarskännande i vårt land är verkligen oroade. Det gäller för oss i riksdagen att inte allenast lyssna till rörelsen, utan också att lyssna till det enkla folkets röst. Det är en uppfordran till oss att göra allt vad i vår förmåga står för att söka plocka bort stenarna från de ungas väg och genom vårt handlande, vårt exempel och våra beslut söka förbereda en ljusare framtid för vårt land och vårt folk.

Herr talman! ”Hyran i fara för tusentals barnfamiljer” är en av de stora rubrikerna på Dagens Nyheters första sida i dag. Vad skall vi göra om inte bostadstillägget kommer i tid till februarihyran, undrar de berörda barnfamiljerna oroligt. Detta kan bl.a. ses som ett uttryck för hur snäva marginalerna är för barnfamiljerna, hur beroende man är av hundralapparna och hur tung hyreskostnaden är i familjebudgeten. Den bostadspolitiska debatten har inte varit särskilt livlig under de senare åren. Kanske beror det på att det är svårt för de inblandade att debattera, eftersom näringen är så utpräglat ”statsgaranterad”. Min kollega riksdagsledamoten Blenda Ljungberg använder ibland beteckningen ”statsgaranterad näring”, och det med all rätt. Emellertid är det på tiden att bostadspolitiken blir föremål för en skärpt granskning och en livligare debatt, och ett av problemen är bostadskostnaderna. I en tidskriftsartikel påpekar sekreterare Göran Åstrand detta, och han säger bl.a.: ”Bostadskostnaderna har under 1960-talet i stort ökat med 100 procent och den kostnaden gäller nyproducerade hus av jämförbar storlek och standard. Hyreskostnadsläget mellan de nyproducerade husen och i det gamla lägenhetsbeståndet är en källa till irritation och en av dessa orimliga konsekvenser av regeringens bostadspolitik som måste påtalas och kritiseras.” Artikelförfattaren har så rätt. Hyresregleringen håller tillbaka hyreskostnaderna för de gamla lägenheterna i de stora kommunernas centrala och attraktiva delar, under det att bristen på konkurrens i byggledet pressar kostnaderna i höjden för de nyproducerade. Genom den hårda styrningen av bostadspolitiken har vi fått ett invecklat system av öppna och dolda subventioner som gör det ytterst svårt att klara ut hur mycket av den faktiska kostnaden som hyresgästen betalar. Jag upprepar vad jag framhöll i förra årets bostadsdebatt i kammaren: I den konsumentpolitiska debatten krävs varudeklarationer. Det görs noggranna och ingående prisundersökningar. Varför görs inte det inom bostadssektorn? Subventioneringen är verkligen omfattande. Vet folk om att stat och kommun direktsubventionerar hyrorna med över 2 miljarder kronor på ett år? Pensionärernas bostadsbidrag kostar omkring 1 100 miljoner kronor och betalas helt av kommunerna. Jag kanske bör säga att jag självfallet inget har emot att man stöder pensionärerna på detta sätt — det är inte den sidan av saken jag vill peka på. Nej, det är bostadskostnadsproblematiken jag vill belysa. Vidare har vi direktsubventioneringen av bostadstilläggen till barnfamiljerna. Denna subventionering uppgår till nära 1000 miljoner kronor, varav staten står för drygt 800 miljoner kronor. Hela summan blir således drygt 2 miljarder kronor under 1972. Kostnaderna i nyproduktionen fortsätter att öka. Vi vet att allt fler människor måste söka kompletterande socialhjälp för att klara bostadskostnaderna, Det är nästan så att man ställer frågan: Är det avsiktligt?

Jag är övertygad om att de flesta människor upplever stor tillfredsställelse när arbetsinkomsten eller arbetsinkomsterna i familjen räcker till så att de själva klarar hyran, Men, herr talman, mitt inlägg i den här remissdebatten har jag gjort för att peka på de oroande kostnadsstegringarna i nyproduktionen av bostäder. Herr Knut Johansson i Stockholm, vars angrepp på moderata samlingspartiet redan har fått ett svar genom herr Krönmark, kan kanske belysa också den här sidan av bostadspolitiken och tala om hur han ser på kostnadsutvecklingen. Eller måhända bostadsministern är beredd att säga något om de åtgärder som förbereds eller ge ett motiv till att inget görs. Om nu herr statsrådet skulle kommentera det här, vore jag tacksam om han inte enbart kom med uppgiften om det stora antal lägenheter som har byggts under de senaste åren. Jag vill bara påminna om att folk också måste ha råd att bo i dem.

Herr talman! När man kommer in i debatten vid ett tillfälle, som kunde betecknas som en dyning efter partiledarnas omgång, är det självfallet svårt att påräkna uppmärksamhet från så många andra än herr talmannen och stenograferna. Men det kan inte hjälpas. Politik skulle ju helst vara en målmedveten strävan att åt de enskilda människorna ge bästa tänkbara möjligheter i ett samhälle som ständigt undergår förändringar. Käbblet mellan de olika partierna ger väl inte alltid ett intryck av att dessa är besjälade av en sådan önskan. Låt mig därför säga att jag ser det som en högst allvarlig nödvändighet att vi inför dagens politiska problem mer understryker önskvärdheten av att samsas om tagen. Så långt från varandra står inte partierna på den progressiva sidan att detta bara skulle behöva vara en önskedröm. Teaterkostymerna från 1800-talets ideologiska rekvisitalager lyser i ögonen men är för övrigt föga anpassbara till dagens realiteter. Regioners och bygders i detta land möjligheter till fortsatt liv är en fråga som har vida större räckvidd än man hittills velat vidkännas. Det är ett problem med koncentrationspolitiken. Vi ser i dag verkningarna och räkningen när det gäller våra storstadsregioner. Vi ser och upplever också de problem som vissa regioner, framför allt i Norrland, brottas med. Sysselsättningskrisen ger här ytterligare svårigheter. Samordningen av åtgärder för att i vårt land skapa balanserade förhållanden i fråga om näringsliv och befolkningsfördelning är i dag otillräcklig och måste ges högre dignitet. Det är en jämlikhetsoch solidaritetsfråga av första ordningen att man här verkligen åstadkommer en sund balans. Centerpartiet har målmedvetet fört kampen för en aktiv regional-, näringsoch lokaliseringspolitik, och denna måste ges ökad prioritet.

Kolonialpolitiken inom vårt lands gränser måste motverkas, och jag hoppas att alla är eniga i denna strävan. På samma sätt som enskilda individers och regioners problem är en allmängiltig nationell fråga kan man säga att vårt lilla land påverkas av och kan påverka världssamhället. Det som i dag händer i Dacca, i Belfast eller i Hanoi berör också oss. Vad som där sker är ett högst påtagligt bevis för att kolonialismen måste dö. Den totala solidariteten mellan världens olika folkslag och nationer är väl ännu på drömstadiet. Men jag tror att vi mer än hittills måste sikta på den visionen och dess förverkligande.

Gör vi det, så upptäcker vi kanhända att taktiska finter och snäva partipolitiska bedömanden kan reduceras till rimliga proportioner. Vi kanske t.o.m. får underlag för mera av samförståndspolitik. Herr talman! För övrigt — och här upprepar jag mig — anser jag att Sverige bör få en samlingsregering. Jag ber herr talmannen om tillgift för att jag nu har använt något kortare tid än jag angav på talarlistan.

Herr talman! En allmänpolitisk debatt erbjuder först och främst en möjlighet för de politiska partierna att redogöra för sin grundsyn på hur samhället skall utvecklas. För socialdemokratin måste dagens diskussion präglas av det faktum att många människor saknar sysselsättning, att människorna ute på arbetsplatserna saknar väsentligt inflytande över den miljö där de skall arbeta, att människorna ute i kommunerna ännu inte har möjlighet att på ett avgörande sätt påverka närmiljön. Socialdemokratins kamp för ett rättvisare samhälle har i hög grad varit en kamp för arbete åt människorna. Den fackliga och politiska arbetarrörelsen fick på 1930-talet slåss för krispolitiken och folkhemstanken. På 1940-talet gällde det arbetarrörelsens efterkrigsprogram i strid med högern, folkpartiet och Arbetsgivareföreningen. Men inte heller under 1950 och 1960-talen var full sysselsättning en oomtvistad sanning. Då talade borgerligheten om att friheten för den enskilde var hotad till följd av arbetsmarknadspolitik och AP-fonder. Vad skulle de borgerliga ha fört för sysselsättningspolitik under 1950 och 1960-talen? De kom med förslag som skulle ha berövat samhället dess styrka och försvagat dess möjligheter att föra den fulla sysselsättningens politik. Var hade samhället stått om de borgerliga haft regeringsmakten? Ja, då skulle den väldiga organisation som kallas arbetsmarknadspolitik inte ha byggts upp. Det hade blivit färre omskolningstillfällen, färre beredskapsarbeten, färre jobb för de handikappade, mindre insatser för arbetsförmedling och mindre insatser för industrilokalisering. En borgerlig politik skulle ha inneburit sämre sysselsättning och större otrygghet för de många människorna. Herr talman! Jag har velat påminna om detta därför att kampen för arbete också har varit socialdemokratins kamp mot de borgerliga partierna om att samhället skall ha rätt att skapa sysselsättning för människorna. Hösten 1971 kom de tre borgerliga partierna med ett gemensamt förslag i sysselsättningsfrågorna. Detta var ett avsteg från traditionen med de borgerliga partierna först som motståndare till omfattande samhällsinsatser, sedan som passiva begrundare. Av den borgerliga aktionen kunde man lätt få det intrycket att alla partier var överens om att politikens viktigaste uppgift var full sysselsättning. Detta var i och för sig en landvinning för arbetarrörelsens strävanden. En närmare granskning visade emellertid att de borgerliga sysselsättningsförslagen enbart var partipolitiskt betingade. De borgerliga företrädarna i denna kammare och den borgerliga pressen angrep ju också socialdemokratin för denna ståndpunkt. Men vår bedömning var riktig. Ni har själva övergett era förslag, och den borgerliga sysselsättningspolitiken finns inte längre. Moderata samlingspartiet, folkpartiet och centern har i och med detta själva bekräftat att utspelet i höstas hade andra avsikter än att snabbt stimulera sysselsättningen. Avsikten var att komma åt regeringen. Och varför inte i likhet med herr Bohman erkänna detta? Det är inget orent motiv för ett oppositionsparti att vilja komma åt en regering. Trepartiöverenskommelsen med herr Fälldin som främste företrädare var riktad mot regeringen och den fackliga och politiska arbetarrörelsen. Detta underströks vidare av det kraftiga stöd den borgerliga samverkan fick av arbetsgivarsidan och det privata näringslivet. Socialdemokratin står inte längre i första linjen i kampen mot arbetslösheten, framhöll centerledaren vid ett tillfälle. Men det gjorde tydligen moderata samlingspartiet. Och redan knappt två månader efter det att denna kammare diskuterat era förslag är ni beredda att förklara dem som oanvändbara för att skapa sysselsättning. Av förmiddagens och eftermiddagens debatt fick man närmast den uppfattningen att vi helst inte skulle tala om det borgerliga höstpaketet. Men en sak bör slås fast, och det är att de borgerliga partierna — även när de framträder med herr Fälldin i ledningen — hade inte i december 1971 och har inte nu i februari 1972 något alternativ till regeringens sysselsättningspolitik. Tvärtom har ni återfallit i den överbudspolitik som försvagar samhällets möjligheter att föra en slagkraftig arbetsmarknadspolitik för att bistå drabbade människor. Detta om den borgerliga politiken för en stund. Får jag lämna den för att något se på andra erfarenheter av arbetslöshetspolitiken. Erfarenheterna från 1971 har lärt oss något om arbetslöshetens orsaker. För det första: En stor del av arbetslösheten beror på grundläggande problem i vår ekonomi. Vi brukar kalla dem strukturproblem. Lågkonjunkturen är inte orsak till denna arbetslöshet men drar fram den i ljuset. Det gäller framför allt de handikappades, de äldres och kvinnornas möjligheter att få arbete. Deras problem var inte lättare under högkonjunkturen. Skall de få jobb måste det ske genom att samhället driver på och tar initiativ. För det andra: Arbetslösheten är inte jämnt fördelad. Vissa grupper, branscher och regioner drabbas hårdare än andra. För det tredje: Olika typer av åtgärder har helt olika genomslagskraft på sysselsättningen. Ju mer generella åtgärder man tillgriper, desto längre tid tar det att få effekt. Ju mer man försöker inrikta insatserna på de verkliga arbetslöshetsproblemen, desto större effekt kan man nå med samma insats. Det är erfarenheterna och resultaten efter vunna erfarenhe ter 1971. Av detta följer att sysselsättningspolitiken har varit och är inriktad på att stödja de grupper, branscher och regioner som är särskilt utsatta. De satsade 7 miljarderna ger, när effekten är som störst, en direkt sysselsättning åt minst 170 000 personer. Samhället har inriktat sin politik på att den i första hand skall komma drabbade människor till del. Årets budget är också utformad så att arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiken har fått nya och omfattande resurser att arbeta med. Vi skall upprätthålla en hög beredskap för att snabbt kunna sätta in åtgärder, om det behövs. Men vi behöver bara för ett ögonblick tänka över hur budgeten skulle ha sett ut om vi hade fallit undan för borgerlighetens skattesänkningskrav i höstas, som skulle ha berövat samhället 4 miljarder kronor för nästa budgetår. Vad skulle ha hänt i Norrland om centern och de övriga borgerliga partierna hade lyckats med sitt uppsåt att stimulera just de krafter som verkar för ökad koncentration? Men egentligen, herr talman, är detta en fråga om ansvar och viljeinriktning. Om man inte har trängt in i arbetslöshetsproblemet kan man nöja sig med att lättvindigt föreslå skattesänkningar och inbilla sig att man hjälper dem som är arbetslösa. Men för den fackliga och politiska arbetarrörelsen som fastlagt målen att utrota fattigdom, orättvisor och arbetslöshet framstår den borgerliga politiken som verkningslös och en aning ansvarslös, Det fordras åtgärder som griper in och hjälper till. Lågkonjunkturen har givit oss vissa erfarenheter, som vi bör ta fasta på. En framträdande erfarenhet är att samhället måste ta större initiativ i det ekonomiska livet, inte minst för att skapa nya sysselsättningstillfällen. Men samhället måste också ha erforderliga verktyg för att ta initiativ till att arbetsplatserna — även de privata och kooperativa — förläggs där de bäst behövs med tanke på sysselsättningssvaga områden. Samhället måste ha möjligheter att ta initiativ, så att de starka svängningarna i den privata industrins investeringar och lageruppbyggnad jämnas ut. Vi måste lära av de gjorda erfarenheterna på detta område under det gångna året. Jag vill också slå fast att näringslivet i högre grad än under 1971 måste använda ledig kapacitet för att bygga upp reserver och anläggningar, som vi har nytta av under högkonjunkturår. Om inte detta klaras i samarbete mellan samhälle och näringsliv, så måste samhället för att värna sysselsättningen ta dessa initiativ lagstiftningsvägen. En annan viktig fråga med utrymme för samhällets initiativ är arbetsmiljön. Vi måste få en sådan arbetsmiljö och så utformade arbetsplatser, att människorna som skall arbeta där är tillfredsställda med dem, Det viktigaste redskapet för en god arbetsmiljö är att vi lagstiftningsvägen eller genom förhandlingar uppnår en företagsdemokrati som betyder insyn och medbestämmanderätt. Detta är krav som de stora löntagarorganisationerna anser angelägna. Men om samhället skall kunna ta ökade initiativ, som möjliggör jämnare och bättre sysselsättningsutveckling och ger löntagarna deras berättigade medbestämmande i arbetslivet, så får naturligtvis inte samhället och den offentliga sektorn försvagas genom borgerlig överbudspolitik och skattesänkningar, och inte heller genom angrepp av den typ som moderata samlingspartiet nu riktar mot samhället. Om vi skall kunna klara de med allt fog växande kraven på rätt till arbete och trygghet fordras det att det finns resurser och arbetsutrymme. Socialdemokratin i nära samarbete med den fackliga rörelsen kommer självfallet att kämpa för detta. Men kommer man inom de borgerliga partierna att följa upp sina tal från talarstolarna landet över med önskemål om lokaliseringsåtgärder och bättre arbetsmiljö med att i detta rum ta det politiska ansvaret för beslut, som ger samhället de resurser och arbetsverktyg som behövs för att realisera dessa målsättningar? Eller skall det gå som i den med miljöpolitiken förbundna markfrågan, där ett par av de borgerliga partiernas ledamöter intog två ståndpunkter, en i sina tal utanför riksdagen, en här när vi tryckte på voteringsknapparna. Jag vill se denna fråga i samband med den borgerliga trepartiuppgörelsen i höstas. När centerpartiet då gjorde upp med moderaterna och folkpartisterna om ett gemensamt samlat angrepp mot regeringen skedde det med motiveringen att centern ville ha en ekonomisk politik och sysselsättningspolitik av den typ som arbetarrörelsen tidigare, bl.a. under 1930-talet, stått för. Man hänvisade till arbetarrörelsens inställning och program. Men var det ändå inte rätt märkligt att centern valde moderaterna som samarbetspartner och garant för en sådan politik? Vi ansåg det direkt uppseendeväckande och kunde inte tolka det på annat sätt än som en nyorientering av centerns politik, en orientering i riktning mot höger. Det fanns inte anledning att beklaga detta i och för sig, för det innebar att vi klarare än tidigare fick besked om centerns ideologiska hemvist, men man måste naturligtvis beklaga att grupper och partier tar ställning åt höger. När denna debatt togs upp här i kammaren, i pressen och på andra håll inträffade emellertid det märkliga, att centern, företrädd bl.a. av sitt huvudorgan Skånska Dagbladet, inledde en energisk kampanj för att tillbakavisa vårt påpekande att centern valt att slå in på en ny väg. Man var förargad över att folkpartistisk och moderat press lovprisade Fälldin för hans nya samarbetsvilja. Man upprepade ihärdigt att det här var en punktöverenskommelse; ingen förändring hade i själva verket inträffat i fråga om centerns politiska hållning. Det var en ”bränt barn skyr elden-reaktion”. Men var det verkligen en tillfällighet? Nästa gång centern sattes på I allmänna och svävande ordalag har centern under senare år talat om en aktivare miljöpolitik. Vi har hört det från kammarens talarstol i dag. Det är möjligt att centern vann framgångar i 1968 och 1970 års val på sitt tal om miljön. Man valde den bekväma vägen att angripa regeringen för att den inte snabbt nog vidtagit tillräckligt kraftfulla åtgärder. På så sätt byggde man upp bilden av centern som miljöpartiet. Men när regeringen i riksdagen lade fram förslag som krävde en politisk viljeinriktning bad centerpartiet i likhet med folkpartiet att slippa ta ställning i frågan. När detta inte gick, följde man snällt moderata samlingspartiet i dess attack mot de nya expropriationsreglerna. Miljöfrågorna och riksplaneringen är ändå inga oviktiga ting. Det är frågor som hela svenska folket säkerligen är intresserat av. Riksplaneringen får därför inte slås sönder av ohämmad markspekulation. Men då det gällde miljöpolitikens medel höll centerpårtiet inte måttet. Det är i och för sig bra att centerns riksdagsledamöter reser runt ute i bygderna och håller tal om miljön. Men ni måste också vara med om att i riksdagen fatta de beslut som gör det möjligt att förverkliga en bättre miljö för människorna. Man kan inte bli trodd på sitt ord om man talar vitt och brett om miljö och miljö men när det gäller att visa att man menar allvar med talet grundligt sviker de uppsatta målen. Centerpartiets uppträdande i denna fråga var måhända en seger för den borgerliga enigheten, men det var samtidigt ett nederlag inte bara för miljösträvandena utan också för ansvar i politiken. Herr talman! Får jag avslutningsvis säga några ord till om centern för att belysa vårt tal om den nya centern. Då frågar jag mig: Inte var den attack centern riktade mot socialdemokratin någon tillfällighet, framtvingad av en påstådd insikt om att något måste göras åt arbetsmarknadsläget? Ingalunda! Sedan några månader tillbaka driver centern en kampanj ute på arbetsplatserna, bl.a. med hjälp av en trycksak som vi kan kalla ”centerns lilla gröna”, om vi skall ha ett namn på den. Den innehåller attacker mot den svenska fackföreningsrörelsens grundläggan de principer och den är ett utfall mot socialdemokratin. I den skriften finns inte ett enda hårt ord om näringslivet, inte ett enda ont ord om folkpartiet och några få rader ägnas moderaternas politik. Men skriften är ett angrepp på socialdemokratin. Den är ett led i centerns nya politiska linje, en linje som vi anser viker åt höger. Jag vill ge ytterligare dokumentation, herr talman! Om man läser boken ”Politiska alternativ”, som tillkom 1968 under författarskap av dåvarande partiledaren Gunnar Hedlund och jämför den boken med centerns lilla gröna, modell 1971, finner man en mycket stor skillnad. Den Hedlundska boken är nämligen glasklar i sin inställning till moderaterna, vilkas politik döms ut i otvetydiga ordalag. Det är detta som har gjort att vi socialdemokrater tycker oss ha grund för påståendet att vi med den nye centerpartiledaren också har fått en ny centerpolitik!

Herr talman! I mitt inlägg skall jag inte ägna mig åt några visioner, inte åt någon kritik eller analys av den förda politiken. Jag skall nöja mig med att hålla mig till ett konkret exempel ur den nådiga luntan, nämligen bilaga 15 till statsverkspropositionen, som avser industridepartementet. Där behandlas bl.a. kapitalbudgeten för statens vattenfallsverk under punkten F. I en tabell på s. 110 i bilaga 15 anges s.k. tidigare beslutade utbyggnadsobjekt. Där förekommer dels Oljekondens, aggregat 2, Marviken, med planerad idrifttagning budgetåret 1975 77. Under tabellen kan läsas att programmet innebär bl.a. att Marvikens kraftstation — utöver pågående ombyggnad — skall utökas med två oljebaserade kondenskraftaggregat om vartera 320 MW. I en tabell på s. 115 kan utläsas att totalkostnaden för dessa bägge projekt år 1971 beräknades till 480 miljoner kronor. I texten på s. 116 står följande: ”I prop. 1971:1 — — — förordades utbyggnad av ytterligare 500 MW oljeeldad kondenskraft till budgetåret 1975/76. Den geografiska placeringen var då inte slutgiltigt fastställd. Utbyggnaden avses nu bli genomförd med två aggregat om vardera 320 MW med placering i Marviken. Anläggningskostnaden, som tidigare angivits till 280 milj.kr. för utbyggnaden av 500 MW, beräknas för de båda aggregaten tillsammans bli 480 milj.kr. Av den totala kostnadsökningen om 200 milj.kr. hänför sig ca 80 milj.kr. till effektökningen om 140 MW och återstoden till ändrad prisoch lönenivå. Aggregaten planeras bli tagna i drift resp. budgetåren 1975 77.” Till detta säger departementschefen på s. 124: ”Jag är inte beredd att nu ta ställning till huruvida den aktuella utbyggnaden av oljeeldad kondenskraft bör ske i Marviken. BI. a. bör avvaktas remissbehandlingen av den nyligen offentliggjorda rapporten angående fysisk riksplanering.

Jag har under allmänna motionstiden väckt förslag om att Marvikens kraftverk inte skall utbyggas utöver vad som tidigare bestämts. Det är motion nr 275 till årets riksdag. Steget mellan ett kraftverk med en effekt av 192 MW, avsett såsom reservaggregat vid speciella tillfällen, och ett utbyggt kraftverk med en effekt av 1132 MW, som för att kunna utnyttjas måste köras med kontinuerlig drift, är mycket större än vad effektsiffrorna anger. Drifttiderna per år torde kunna röra sig om i första fallet 400-500 årstimmar och i andra fallet 7 000—8 000 årstimmar. Skillnaden blir då av proportionen 1:100. Skälen mot en lokalisering till ett område, som är unikt från miljösynpunkt, vinner därigenom ytterligare tyngd. Vissa skärgårdsområden omedelbart utanför Marviken har av länsstyrelsen i Östergötlands län förklarats såsom naturreservat genom resolution av den 28 juni 1968. Reservatet kallas Bråvikens naturreservat med syfte enligt resolutionen att ”säkerställa ett för kännedomen om landets natur i hög grad representativt ytterskärgårdsområde av synnerligt värde från vetenskaplig naturvårdssynpunkt och därtill av stor vikt för det rörliga friluftslivet”. Genom detta unika område har Vattenfall planer på att låta maximalt 5 000 tons oljetankers passera till, som det står i stadsplaneförslaget för Marvikenområdet, ”en enkel hamnanläggning, som medger samtidig lossning av två fartyg på ca 5 000 ton”. Eftersom oljebehovet vid full utbyggnad är så stort, att ca 10 fartyg per vecka måste anlöpa denna hamn, betyder det att minst 450—500 fartyg per år skulle passera detta område i skärgården. Det framgår inte hittills varifrån oljan skall skeppas, ej heller om tillräcklig kapacitet finns av tonnage för transporterna. Dessutom är det i dagens läge oklart om lågsvavlig olja med maximalt 1 procent svavel finns att tillgå i tillräcklig omfattning. Jag har, herr talman, velat framhålla dessa synpunkter dels i min motion, dels i detta anförande. Annars kan lätt hända att när en proposition väl ligger på bordet är det för sent att göra någon ändring därför att, som man brukar säga, ”så mycket arbete redan är nedlagt att projektet icke kan stoppas”. Jag anser att det finns alltför många frågor som måste besvaras, innan ett ställningstagande till förmån för en utbyggnad kan ske. Däremot är skälen mot en utbyggnad redan många och entydiga. Vad kommer t.ex. en utbyggnad enligt Vattenfalls planer att kosta år 1975? Med den utveckling som har skett bara mellan 1970 och 1971 kan det befaras att kostnaden år 1975 kommer att ligga omkring 1 miljard kronor. Kan det i dag garanteras att lågsvavlig eldningsolja finns att tillgå i tillräcklig mängd? Från vilken hamn kommer oljan att transporteras, och finns tillräcklig fartygskapacitet härför? Varför måste man bygga ut Marviken ytterligare? Man har ju nått det mål som man syftade till, när riksdagen 1963 godkände den atomkraftstation som då skulle byggas med en effekt på ca 200 MW. Om riksdagen tidigare hade haft kännedom om planerna på en utbyggnad med en effekt av 1 132 MW, tror jag inte att dessa planer skulle ha godkänts. Av den i dag tillgängliga generatoreffekten i landets kraftstationer svarar vattenkraften för ca 70 procent, men efter hand kommer denna andel att sjunka, eftersom möjligheterna att bygga ut våra älvar minskar. Det är också intressant att se att vid landets största kraftstationer — vare sig det gäller vattenkraftverk eller värmekraftverk — så rör det sig om effekter per kraftverk som ligger långt under vad som planeras vid Marviken. Sålunda ger vårt största vattenkraftverk — Letsi vid Lule älv — 450 MW och de vanligaste effektsiffrorna ligger på 200-300 MW för de tio största verken. Bland värmekraftverken är — bortsett från Stenungsundsverken med sina 860 MW — Öresundsverket i Malmö det största med 400 MW följt av Karlshamnsverket md 340 MW och Västerås kraftvärmeverk med 338 MW. Det kan då knappast vara riktigt att till en enda plats koncentrera ett verk med så hög effekt, som dessutom genom miljöförstöring kan åstadkomma obotlig skada på ett för närvarande nästan oförstört område, vilket betecknas som unikt från såväl miljösom naturvårdssynpunkt. Härtill kan läggas den synpunkten att industridepartementet har utarbetat en promemoria angående Sveriges kärnbränsleförsörjning . Som underlag för analysen har uppgifter inhämtats från den statliga och privata kraftindustrins samarbetsorgan, Centrala driftledningen . Enligt CDL väntas kärnkraften år 1980 svara för ca en tredjedel av landets elförbrukning. Redan år 1985 beräknas andelen ha ökat till hälften. Detta innebär att den motsvarande effekten hos kärnkraftverken därmed skulle uppgå till 8 600 MW år 1980 och 16 500 MW år 1985, vilket kan jämföras med en total effekt av vattenoch värmekraft år 1970 av 15 000 MW. Dessa siffror talar ytterligare för att stor försiktighet bör iakttas, innan beslut om utbyggnad av oljekraftverk fattas. Frågan är om inte landets samlade resurser skulle vinna på att några av de personer som i dag enbart sysslar med utbyggnadsproblem på värmekraftssidan även kunde ta itu med problemet om slöseriet med vår energi. Det finns expertis som bestämt hävdar att vi i dag, som man säger, eldar för kråkorna i en omfattning som motsvarar ca 40 procent av den energi som produceras. Med de miljardbelopp som vår energiförsörjning numera kostar är varje procents förbättring av stor ekonomisk betydelse.

Herr talman! Herr Peterson i Nacka säger att han inte känner igen centern och är rädd för att vår partiledare känner en viss dragning åt höger. Men med tanke på vad som har hänt i en kommun här i länet för några dagar sedan, där det visade sig att steget från socialdemokratin till centern inte var så värst långt, tror jag inte att den rädslan hos herr Thage Peterson kan vara särskilt befogad.

När regering och riksdag år 1968 formulerade vår nya utlänningsoch invandrarpolitik satte vi målen mycket högt. Som en grundläggande princip fastställde vi invandrarnas jämlikhet och medbestämmanderätt. Ett grundvillkor för att vi skall kunna leva upp till den principen är att de får kunskaper i vårt språk. Utan sådana kunskaper har nämligen den invandrade små möjligheter att finna sig till rätta hos oss och praktiskt taget inga möjligheter att påverka sin situation, Det är inte bara ett intresse för invandraren att få lära sig svenska, utan detta är också ett stort intresse för hela vårt samhälle. Det uppstår lätt konflikter, om människor ej förstår varandra — konflikter på arbetsplatsen och i kontakterna för övrigt. Samhällsinformationen når inte fram, om man inte känner till vare sig sina rättigheter eller sina skyldigheter. Arbetsgivarna bör ha särskilt stort intresse av förbättrad svenskundervisning, eftersom det är en utbredd och sannolikt också välgrundad uppfattning att språkbarriären mellan invandraren och hans svenska arbetskamrater är en starkt bidragande orsak till invandrarnas stora rörlighet på arbetsmarknaden. Det anges från vissa företag som har en hög procent invandrare bland sina anställda, att det blir större rörlighet också bland de svenska anställda på grund av de svårigheter i det dagliga arbetet som uppstår när man inte förstår varandra. Eftersom det för företagen är en dyrbar procedur att introducera och lära upp nyanställda, upprepar jag att arbetsgivarna bör ha stort intresse av att det förslag som invandrarutredningen har framlagt blir verklighet. Den undervisning som sker i dag i studieförbundens regi fyller ett stort behov, men den äger av naturliga skäl oftast rum på kvällstid — invandrarna har inte råd att vara borta från arbetet. Det är därför inte underligt att resultaten av dessa studier kan bli ganska varierande. Vi bör tänka på invandrarens situation. Han kommer till ett främmande land, ett land med andra seder, annan religion och ett annat kulturmönster. Han får utföra ett nytt och ovant och många gånger kanske påfrestande arbete. Kan man då begära att han också skall orka med att på kvällstid lära sig ett nytt språk? I varje fall kan han inte göra det med någon större framgång. Det är alltså, herr talman, ett gemensamt intresse för alla — invandraren, hans arbetskamrater och arbetsgivare — att det sker förbättringar, att undervisningen lämnas på dagtid och med bibehållen lön. Av någon anledning har regeringen inte nu aviserat någon proposition i ärendet, men jag uttalar ändå den förhoppningen att vi så småningom under det här året skall få tillfälle att behandla en sådan. Det kärva sysselsättningsläget nu har bl.a. medfört att antalet invandrare minskat, men detta kan ju inte få utgöra något skäl för uppskov med reformen. Jag skulle i stället vilja säga att det bör vara en fördel att börja nu när invandringen är relativt låg. För övrigt tror jag personligen att Sverige kommer att förbli ett invandrarland men att invandringen i framtiden kommer från mer avlägsna länder, söder om Medelhavet t.ex., och att anpassningsproblemen då också kommer att växa. Statsministern talade i förmiddags om trygghet för olika grupper. Invandrarna är en grupp som i dag känner både otrivsel och otrygghet. Med den här reformen om lagfäst rätt till undervisning på betald arbetstid tror jag att de skulle ha chanser till att få känna större trygghet. Sedan vill jag bara säga några ord om den särbeskattning som vi nu fått ett beslut om efter många års vånda. Från regeringens sida hade man länge svårt att se varje människa som en enskild individ som också skulle beskattas så. Vad jag anmärker mot det system vi har är att vi inte låter särbeskattningen slå igenom till hundra procent, utan undantar vissa grupper. Jag tänker då på de faktiskt sambeskattade där båda makarna arbetar i sitt företag. Jag betecknar det närmast som groteskt att vi har denna rest kvar. Det är också en grupp som inte känner trygghet när den inte finns med i sjukförsäkringssystemet och inte har möjligheter att bygga upp ett pensionsskydd. Jag är väl införstådd med att man kan bilda bolag, men jag frågar ändå: Skall vi behöva göra det så krångligt? Jag tycker i stället att vi skall studera hur man har löst problemet i Danmark. Det danska systemet kanske kunde vara någonting också för oss. Men i konsekvens med att vi har infört särbeskattning och betraktar alla människor, oavsett civilstånd, som självständiga individer, bör också frågan om lika folkpension diskuteras. Två makar bör inte ha mindre folkpension än t.ex. två syskon. Jag är väl medveten om att detta kostar pengar! Men vi bör väl ändå kunna vara överens om principen och börja tillämpa den så fort vi orkar med det.

Herr talman! Jag kan redan från början trösta kammaren med att jag inte kommer att använda mina 15 minuter. Motionsfloden är över för denna gång. Och det blev förstås rekord — nära 1 500 motioner för att bevisa den definitiva borgerliga splittringen. Det sista är inte minst förvånande med tanke på det frö som tycktes ha slagit rot genom det s.k. borgerliga konjunkturpolitiska utspelet under höstriksdagen. Nu ligger det väl närmare till hands att se det där utspelet som ett dubbelspel, kanske inte så mycket med oss beprövade riksdagsmän som med den svenska allmänheten och väljarna. Därmed är jag inne på det jag i mitt korta anförande tänkt säga något om, nämligen vilka möjligheter de enskilda människorna och väljarna har att med bl a. utgångspunkt i dagens debatt få ett begrepp om vad som skiljer i svensk politik, vad vi tvistar om i denna nya enkammarriksdag. Regeringen har ju lagt fram sin statsverksproposition, vilken naturligtvis utgör en redovisning av hur den samlade socialdemokratin och arbetarrörelsen ser på ekonomin, socialpolitiken, arbetsmarknadspolitiken etc. Allmänhet och väljare har således här ett material att ta del av. Vad presenterar då riksdagens oppositionspartier som svar på detta? Jo, man svarar med nära 1 500 motioner, som då skulle vara alternativet. Men moderata samlingspartiet skall ha det erkännandet att partiet den här gången verkligen gjort rätt för sitt namn, man har nämligen samlat ihop sina motioner i en nådig lunta; eller kanske det heter nådig ”plunta”. Där finns naturligtvis en del att studera för dem som önskar få ett begrepp om vad borgerlig politik är. Men vad finns i de andra borgerliga partiernas motioner? Hos folkpartiet pendlar motionsyrkandena mellan statliga bordeller och allvarligt menade yrkanden beträffande arbetsmarknads-, konjunktur-, utbildningsoch skolpolitik. Centerpartiet har som vanligt berört en massa problem, naturligtvis dagsnära, men är det endast sådant som skapar skiljelinjen i svensk politik? Nej, vill jag påstå. Som f. d. partiombudsman har man ändock haft en del erfarenhet från politiska debatter, kontakter med folk på arbetsplatser och egen erfarenhet från industriarbetsplatser av hur den samarbetsideologi som predikas från borgerligt håll här i riksdagen ser ut i verkligheten. Jag vill därför bestämt påstå, att det finns klara och bestämda skiljelinjer mellan socialdemokratisk och borgerlig politik. Statsministern har också vid flera tillfällen i dagens debatt och särskilt i sitt huvudanförande tagit upp den ideologiska tankegång, som bl.a. framförts i moderata samlingspartiets s.k. nådiga lunta. Här har exempelvis förts en debatt om den enskildes bestämmanderätt och hans beslutssituation. Vilken beslutssituation, kan man fråga sig: den som var helt obefintlig innan arbetarrörelsen fick ett dominerande inflytande i svensk politik eller den som tyvärr fortfarande i alltför hög grad existerar inom den dominerande enskilda sektorn och enskilt näringsliv — 5 procent statligt och 95 procent enskilt näringsliv? Menar herr Bohman de sistnämnda 95 procenten håller jag med honom om de inskränkta beslutsmöjligheterna. Nu icke mera om de ideologiska skiljelinjerna och den i dag verifierade borgerliga splittringen.

I min ljusblå optimism trodde jag nämligen att införandet av enkammarriksdag och parlamentarismens inskrivande i vår författning skulle ha en välgörande inverkan på partisammanslagningar och dito samlad opposition. Förhoppningarna om en dylik utveckling bedömer jag nu som mycket små. Till sist skall jag därför komma med ett kanske överraskande tips till den splittrade och orkeslösa oppositionen för ett sista försök till samling. Ni har prövat med utspelet i höstas, moderaternas samlade lunta och har i dag återigen verifierat en splittring. Min uppmaning skulle då till sist bli: Ta en ingående debatt om den för majoritetsparlamentarismen och demokratin olyckliga splittringen och samla er till en motion 1973 om en ur statskassan betald oppositionsledare — det törs jag säga fastän finansministern är här och lyssnar. Använd också tiden fram till 1973 års val till att informera om den politik ni ämnar föra, så kanske eventuella borgerliga väljare har en liten möjlighet att ge er besked om vem de önskar som oppositionsledare! Som bekant är detta system infört sedan länge i England. Oppositionens betydelse i det parlamentariska systemet är där erkänd och systemet existerar som bekant såväl i engelska parlamentet som inom samväldet. Oppositionen är det parti inom underhuset som för tillfället befinner sig i minoritet, är organiserad som en enhet och officiellt erkänd, samt har haft erfarenhet som regeringsparti. Oppositionsledaren, vilket jag tycker är av intresse, och hans skuggkabinett sitter ju också i underhuset på främre bänken till vänster om talmannen med oppositionens övriga medlemmar bakom sig. Det kanske också skulle vara av intresse att få besked om vad det här kalaset skulle kosta. Oppositionsledaren har sedan 1937 uppburit lön direkt över statsbudgeten. För närvarande uppgår lönen till 9 500 pund per år, det blir väl något över 118 000 i svenska pengar. Även i överhuset innehar en ledamot av oppositionen benämningen oppositionsledare. Denna uppbär ett årligt arvode av 3 500 pund, ca 43 000 svenska kronor. Nämnas kan också att vanliga parlamentsledamöter erhåller ett arvode av 4 500 pund per år, litet över 56 000 kronor. Dyrt naturligtvis, säger man, med betald oppositionsledare. Men kanske man kan hoppas på att få igen det i form av partianslag till endast ett parti och kansli här i riksdagen, mindre antal motioner och reservationer och sparad tid. Verklighetsfrämmande naturligtvis, men en f.d. partiombudsman förtröttas aldrig att tro på den svenska väljarkårens goda urskillning och omdöme.

Herr talman! Jag kommer att ägna mitt anförande åt några av de problem som i dag möter den kommunala demokratin. Ett övergripande mål för det politiska arbetet på alla nivåer är att skapa bättre förutsättningar för de enskilda människorna. Demokratin måste fungera på ett sådant sätt att de enskilda människorna kan medverka aktivt och ha möjlighet att öva inflytande på de beslut som skall fattas. Viktiga instrument för att förverkliga det medinflytande som krävs är de politiska partierna men också andra föreningar, sammanslutningar och grupper för samverkan är av betydelse. För demokratins vardagstillämpning är det emellertid också vitalt att själva samhällsorganisationen är tillgänglig för den enskilde. Hur uppfattar människorna situationen i dag? Ja, man kan inte komma ifrån att ett ökande antal människor känner att närkontakterna med samhället ständigt minskar. Det samhälle de tillhör upplevs i många fall som alltför myndigt och främmande. En väsentlig orsak till detta är, som jag ser det, den starka centraliseringen och utvecklingen mot större och större enheter även inom själva samhällsorganisationen. Den pågående kommunsammanslagningsreformen har självklart spelat en stor och avgörande roll här. Reformen är beslutad och skall tvångsmässigt vara genomförd 1974. Åt det är nu ingenting att göra. Men fler och fler har blivit övertygade om att centerns motstånd mot denna jättereform var välgrundat. De kommunaldemokratiska effekterna var inte klarlagda och beaktade vare sig vid principbeslutet 1962 eller ens vid tvångsbeslutet 1969 — trots att regeringen i 1961 års proposition lovade att dessa frågor skulle bli särskilt belysta. Den arbetsgrupp som då tillsattes framlade påtagligt inga resultat. Först nu har dessa grundläggande frågor blivit föremål för utredning. Vad händer därutöver? Jo, redan nu går statliga länsmyndigheter ut till stora kommuner i s.k. storstadsalternativ och anmodar dem att överväga samgående i ännu större block — med sammanslagning som mål. Det är en intressant fråga om dessa initiativ av de statliga länsmyndigheterna är animerade av regeringen. Det verkar som om samarbete inte skulle anses gångbart ens mellan kommuner. Är vi nu på väg mot vad som har nämnts i olika sammanhang, nämligen en krympning av antalet kommuner till 60 — 70, och är det då meningen att man på det sättet lättare skall kunna uppnå styrning och inriktning av den kommunala verksamheten? Detta är frågor som kräver en öppen debatt och en öppen redovisning. Motivet för tillskyndarna av den genomgripande storkommunrefor men var att man på denna väg ville och kunde stärka den kommunala självstyrelsen. Jag vill inte förneka att reformen skulle kunna få en viss effekt av denna innebörd, men det förutsätter att statsmakterna ger kommunerna större inflytande över planeringen och större möjligheter att verka självständigt inom givna ramar. Centern har klart markerat sin inställning genom att kräva en avveckling av den statliga detaljkontrollen över kommunerna och en minskning av den statliga styrningen över huvud taget. Dessa krav har framställts i partimotioner både vid årets riksdag och tidigare. Något gensvar från regeringens sida har inte erhållits. Tvärtom kan man hysa farhågor för att avsikterna går i motsatt riktning. Att frågeställningen är aktuell framgår senast av finansplanen och framför allt av direktiven till den utredning om kommunernas ekonomi som tillsattes i sista konseljen förra året. Behovet av en sådan utredning bestrids inte från något håll, allra minst från centern, som under flera år begärt ett sådant initiativ. Men det väsentliga är utredningens inriktning. Av direktiven får man närmast intrycket att statsmakterna vill frånsäga sig sitt ansvar för den ekonomiska situation som uppstått och att regeringen är mera benägen att klämma åt kommunerna än att söka finna positiva lösningar som gagnar den kommunala demokratin. Finansministern framför bl.a. tanken på att begränsa kommunernas urgamla beskattningsrätt genom någon form av skattetak. För oss som ser den kommunala självstyrelsen som ett omistligt inslag i vår demokrati är detta omöjligt att acceptera. Andra vägar måste sökas. Detta måste för övrigt också tidigare ha varit regeringens inställning, då den i direktiven för grundlagberedningen uttalade att kommunernas beskattningsrätt borde grundlagfästas. Innan man pekar ut lösningar på problemen, bör man göra klart för sig hur problemen har uppkommit. Vad är det som har drivit in kommunerna i deras nuvarande ganska trängda ekonomiska läge? Ett generellt svar kan vara den starka expansionen inom den kommunala sektorn. tunga områden: hälsooch sjukvård, utbildning och social omvårdnad. En grov analys visar att hälsooch sjukvården har ökat starkast. Nettoutgiften per skattekrona var för landstingen och vissa kommuner med dessa uppgifter 4 kronor år 1960 för att tio år senare vara över 8 kronor. Till detta har bl.a. två stora reformer medverkat: provinsialläkarväsendets och den psykiatriska vårdens kommunalisering. På detta område har utvecklingen drivits fram av efterfrågan på tjänster från människor som vill ha bästa möjliga hjälp och vård. Även med hård rationalisering och bestämda prioriteringar kommer denna sektor att vara betydande också i framtiden. Inom utbildningssektorn har den kommunala nettoutgiften per skattekrona ökat från 3 kronor till omkring 5 kronor under 1960-talet. Detta är utvecklingen på ett område som staten i princip bör ha det största ekonomiska ansvaret för. Inom flera andra områden är utvecklingen likartad. Detta har, som alla vet, medfört att den genomsnittliga kommunala utdebiteringen för 1972 är 23 kronor 78 öre. Staten kan inte frånsvära sig ett drygt medansvar för detta. Över 80 procent av kommunernas utgifter avser uppgifter som är styrda av staten. Sker inga radikala förändringar av kostnadsansvarets fördelning mellan stat och kommun, kommer kommunalskatternas ökning att fortsätta. Detta är som vi ser det inom centern inte acceptabelt. Kommunalskatten drabbar, som alla vet, mycket hårt de lägre inkomsttagarna. Den utveckling som nu pågår måste därför brytas. Någon positiv lösning på problemet anvisas emellertid knappast i utredningsdirektiven. Man har t.ex. inte alls tagit upp möjligheten av sådana ändringar i kostnadsfördelningen som jag nyss nämnde. Det är enligt min mening lätt att peka på uppgifter som staten snarare än kommunerna borde bekosta. Otillfredsställande i dag är t.ex. det ekonomiska ansvaret för barntillsynen. Även efter uppräkningen av statsbidragen till 4 000 kronor är den kommunala kostnadsandelen omkring dubbelt så stor som den statliga. En annan viktig och ekonomiskt tung verksamhet är de skyddade verkstäderna. Här ställs självklara och berättigade anspråk på en betydande förstärkning. Jag har den uppfattningen att både barntillsynen och den skyddade verksamheten är arbetsmarknadsfrågor som staten helt skall ta det ekonomiska ansvaret för. En tung fråga är även kostnaderna för de kommunala bostadstilläggen till folkpensionärerna. Dessa tillägg drar över 1 skattekrona i utdebitering. Både centern och Kommunförbundet har rest bestämda krav på ett statligt grundbidrag. Det är också angeläget att statsmakterna själva beaktar vilka kostnader de förorsakar kommunerna genom beslutade reformer. Det har ofta hänt att regering och riksdag eller rent av regeringen ensam fattat populära beslut, som kommunerna ensamma fått bära kostnaderna för. Jag skall ta ett exempel på ett område, där effekterna inte är så stora men ändå helt otillfredsställande, nämligen när regeringen höjde fickpengarna till folkpensionärerna. Denna åtgärd var i och för sig berättigad, men det var kommunerna som ensamma fick ta det ekonomiska ansvaret. Jag hälsar därför med tillfredsställelse att en lagbestämmelse, som reglerar denna fråga, trädde i kraft den 1 januari i år. Det står klart att statsbidragen måste komma att spela en betydelsefull roll i kommunernas verksamhet även i framtiden. Det är då av vikt att de ges en ändamålsenlig inriktning. Utpräglade stimulansbidrag måste — på denna punkt vill jag instämma med finansministern — undvikas. Herr talman! Det finns åtskilligt mera att säga om detta ämne, men den tid jag själv tillmätt för mitt anförande medger inte detta. Sammanfattningsvis vill jag säga att de kommunaldemokratiska problemen inte fått den uppmärksamhet från regeringen som de förtjänar. De sköts, som jag sade tidigare, åt sidan i samband med kommunindelningsreformen och — det vill jag framhålla — de har lämnats helt obeaktade i direktiven för den kommunalekonomiska utredningen. Några positiva lösningar på dagens problem har inte anvisats. Det är en stor brist, eftersom dessa problem i så hög grad angår de enskilda människorna.

Herr talman! Jag skall först be att få tacka herr Peterson i Nacka för hans våldsamma angrepp mot centerpartiet. Det är alltid bra när en motståndare så klart röjer sig. Den är mycket lättare att bekämpa då än den annars är. — Sedan skall jag övergå till en annan sak. De ständiga kostnadsstegringar vi har i vårt samhälle är till bekymmer för många — inte bara för konsumenterna utan också för de producenter som har sina varor låsta inom vissa gränser. Dit hör bl.a. jordbrukarna. Den ca 85-procentiga självförsörjning vi nu har frambringas i dag till timlöner som är rekordlåga i jämförelse med andra yrkesgruppers. I våra allra bästa jordbruksområden ligger tyvärr timersättningen i dag för huvudparten av jordbrukarna på ungefär hälften av lantarbetarlönen. Det finns anledning att erinra om detta nu när klagomålen höjs över livsmedelspriserna. Jag vill ingalunda bagatellisera prisstegringarna vare sig på livsmedlen eller på andra varor. Det är inget tvivel om att de för många kan vara mycket betungande. Man måste dock bestämt reagera, när folk med ganska höga inkomster talar om att strömming och blodpudding skall rädda dem i dessa vargatider. En liten erinran om ändringarna i våra kostvanor på senare tid kanske kan tillåtas. Dessa ändringar är inte utan intresse i det här sammanhanget. Under tioårsperioden 1960-1970 ökade vi vår konsumtion av mjölk och grädde med endast 4 procent, vi ökade konsumtionen av bröd och liknande produkter med 5 procent och av kött med 19 procent — men vi ökade konsumtionen av kaffe, te och choklad med 63 procent och av öl och läskedrycker med 84 procent. Trots att öl och läskedrycker är flera gånger dyrare per liter än mjölk kan vi notera en tjugo gånger starkare ökning av konsumtionen på de förstnämnda dryckerna. Inga invändningar har hörts när dessa produkter stigit i pris, men det hörs ganska kraftiga klagorop när mjölkpriset stiger med några ören. Det är också ganska intressant att notera att kaffebröd, bakverk och konditorivaror svarar för ungefär hälften av våra utlägg för bröd och spannmålsprodukter. Visst är det tacknämligt att vi kan kosta på oss dessa godsaker, men det betyder också att pengarna räcker sämre till för viktigare och mera oumbärliga livsmedel. Man begår nu, som så många gånger förr, den orättvisan att man skjuter skulden på jordbrukspolitiken och jordbrukarna när man skall förklara prisstegringarna.

Det skall dock noteras att man från många håll bemödar sig om att klarlägga att de justeringar av priserna på livsmedel som jordbruksprisavtalet åstadkommer inte ger jordbrukarna en reell förbättring. Det blir bara en ersättning för förluster som jordbrukarna lidit tidigare. Men tyvärr finner många, främst på regeringssidan, det vara fördelaktigare att förtiga sådana upplysningar. Det är kanske förklarligt eftersom det väl är så att det är regeringspolitikens inflationsdrivande karaktär som främst är skuld till de ständiga kostnadsstegringarna på alla områden och då också då det gäller prisstegringarna på livsmedel. Den upplysningen borde kanske Sveriges Radio/TV vara angelägen om att meddela efter klavertrampet den 7 januari. För jordbrukarna vore det bättre med en ekonomisk politik som åstadkom en så stabil prisoch kostnadsnivå att någon utlösning av inflationsregeln i jordbruksavtalet icke blev aktuell. I 1967 års jordbruksbeslut uttalades en förväntan om en sådan prisstabilitet, och det gjordes också ett uttalande om det värde som en sådan skulle ha. Vad som nu är aktuellt och nödvändigt är en offentlig utredning och ett klarläggande av den prisstegring som sker på livsmedlen sedan de lämnat jordbruksledet. Det är nämligen så, att av det pris som konsumenten betalar vid handelsdisken för svenskproducerade livsmedel får jordbrukaren ungefär 33 procent, dvs. en tredjedel. På vägen från jordbrukaren till konsumenten fördyras alltså livsmedlen med ungefär 200 procent, och det sker på några få dagar. Det tar ett par år för en jordbrukare att producera det kött han säljer, det tar kanske en vecka för att det sedan skall ligga färdigt ute på handelsdiskarna, och då har det stigit 200 procent i pris. Av den prishöjning som där sker tar förädlingen 54 procent och momsen 13 procent av konsumentpriset. Det är arbets-, transportoch distributionskostnader, emballage m. m, som jämte momsen svarar för huvudparten av priserna. En redogörelse för denna prissammansättning bör kontinuerligt meddelas allmänheten, och vid årets riksdag har det från centerns sida begärts i en motion att sådan redovisning skall ske.

Stegringen av alla konsumtionsvaror uppgick till 136 procent, alltså även här avsevärt mer än den stegring som jordbrukspriserna har undergått. Därför träffar denna kritik mera förädlingsoch distributionsföretagen än den träffar jordbrukarna. Trots att vi har toppmoderna förädlingsindustrier i vårt land är de anställda där liksom inom handeln närmast att räkna till låglönegrupperna. De som sysslar med denna detalj i livsmedelsbranschen skall därför inte klandras om de får en rättvis förbättring av sin lönestandard. Om vi menar allvar med talet om jämlikhetssträvanden, får vi nog vara beredda att ytterligare förbättra dessa gruppers inkomstförhållanden. Hur är det då med jordbrukarna? Ja, många tycks tro att de sitter och skär guld med täljknivar. Faktum är i stället att jordbrukarnas realinkomster praktiskt taget varit stillastående sedan 1966. Lantbruksnämnden i Malmöhus län har gjort en intressant undersökning av jordbrukets förhållanden i länet, varvid man bl.a. har klarlagt den låga timlöneersättningen. Ändå har nämnden haft att göra med ett jordbruk som framgångsrikt kan tävla med vilket som helst i vår värld. I produktivitet och effektivitet torde det inte överträffas någon annanstans, inte ens där de klimatiska förhållandena är avsevärt gynnsammare. De redovisningar som lantbruksnämnden gör måste tillmätas ett betydande bevisvärde. Man visar bl.a. att ett 25 hektars typjordbruk på skånska slätten ger en timlön åt brukaren av endast kronor 5:70. Ett 40 hektars jordbruk av samma typ ger kronor 6:70 och ett 75 hektars jordbruk kronor 10:30 i timlön. Som jämförelse kan nämnas att man beräknar en lantarbetarlön till 12 å 13 kronor. Det är alltså endast gårdar på 75 hektar på skånska slätten som enligt denna lantbruksnämndens utredning når upp i närheten av lantarbetarlönen. Men den storleksordningen har bara ca 6—7 procent av brukningsenheterna. Det betyder alltså att ca 90 procent av jordbruken i våra bästa odlingsområden endast ger ungefär halv lantarbetarlön. Det borde man kanske ta i betraktande från de håll där man utmålar jordbrukarna som skulden till de höga livsmedelspriserna eller då man kallar jordbrukarna — vilket har förekommit — för en grupp som är privilegierad och som har garanterade inkomster. Skall man tala om någon garanti så har det under senare år närmast varit en garanti för låga timlöner. När emellertid jordbrukarnas låga arbetsersättningar diskuteras brukar man framhålla att deras familjeinkomster ju ändå är ganska goda. Detta tal om familjeinkomsten borde egentligen bannlysas ur jordbruksdebatten. Begreppet infördes i samband med 1960 års jordbruksutredning, men man borde inte ha godtagit det som ett mått vid inkomstjämförelser. I familjeinkomsten inräknar man ju inte bara arbetsinkomsten för familjen; man räknar också ränteersättning på investerat kapital och man räknar s.k. inflationsvinst. Tack vare att jordbrukarna har varit sparsamma och sökt konsolidera sin ekonomiska ställning och sitt företag anses de nu böra ersätta en låg timlön med ianspråktagande av avkastningen från tidigare sparade medel. Var någonstans inom samhället eller i vilken annan beräkning av arbetsersättningen tillämpar man ett liknande resonemang? Såvitt jag vet ingenstans. Eftersom vi i lantbruksnämndens utredning har att göra med ett jordbruk av mycket hög klass kan orsakerna till den låga lönsamheten inte sägas ligga hos yrkesutövarna eller deras företag, utan de får sökas på annat håll. Den främsta orsaken är också, som jag förut sagt, den prisoch kostnadsuppskruvning som andra svarar för och som jordbrukarna till följd av sin av statsmakterna styrda prissättning inte har kunnat kompensera sig för. Det är klart att sådana fakta kan vara besvärande för kritikerna, och därför nämner de dem sällan. Men därför blir också anmärkningarna mot jordbrukarparten orättvisa. I en motion till detta års riksdag har vänsterpartiet kommunisterna framhållit att prisindex på livsmedel i detaljhandeln från december 1970 till november 1971 har ökat med drygt 11 procent. Ja, den uppgiften är riktig vad beträffar den prisökning som har drabbat konsumenterna. Men den är ofullständig och vilseledande om man inte samtidigt talar om hur stor del av denna prisökning som har kommit producenten, alltså jordbrukaren, till del.

Den övriga höjningen, alltså skillnaden mellan 11 procent och 3,2 procent, får herr Hermansson och andra kritiker söka på annat håll. Den är dock mer än dubbelt så stor som den som jordbrukarna och jordbrukspolitiken svarar för.

Om vi vill ha livsmedel av hög kvalitet i bekväma förpackningar kostar det något. Men hur många är det som tänker efter vad bekvämligheten kostar? Plåtburken eller plastförpackningen som man har köpt grönsaker, kött, fisk eller något annat i och som man ju slänger efter användningen har ofta kostat flera gånger så mycket som de livsmedel som funnits i den. Men det är väl ingen som vill undvara den service som vi får i dag i våra livsmedelsbutiker. Det är däremot många som inte gärna vill betala för den. Det är ganska belysande för denna ökade service att emballagekostnaderna för livsmedel, drycker och tobak år 1969 uppgick till 760 miljoner kronor. Det är mer än hälften av den totala emballagekostnaden för hela den svenska industrin. Herr talman!

Därför är prisstegringarna ett synnerligen allvarligt problem, och de förblir ett allvarligt problem så länge som vi för en ekonomisk politik som leder till ständiga kostnadsstegringar.